Fru talman! Jag hade ingen som helst kritik att rikta mot att miljöministern upprepar delar av sitt tal. Jag tycker att han skall göra det. Jag är tvärtom glad över att vi i riksdagen fick del av det, för det har vi alltså inte fått annat än via massmedia, och miljöministern vet ju själv hur pass kortfattat det blir. Sedan registrerar jag med tillfredsställelse att man ändå i internationella förhandlingar har fört fram idén om luftvårdsavgifter. Jag är helt ense med miljöministern om att det sannolikt är en besvärlig fråga. Jag är helt övertygad om att de länder som exporterar stora mängder luftföroreningar är ytterst ovilliga att bidra till en luftvårdsfond. Självklart kommer de att ha den inställningen, vilket inte hindrar att man ändå i den internationella debatten och i internationella förhandlingar bör föra fram de här idéerna. Så småningom bör pressen bli tillräckligt hård för att tanken skall vinna gehör. Miljöministern talade förut om öppna landskap. Ett sätt att bidra till dessa tycker jag är att ta bort 5:3-bidraget, som faktiskt är ett statligt bidrag för skogsplantering, framför allt av barrskog. Tar man bort det bidraget får man automatiskt en utveckling mot lövskogar och mer öppna landskap. Miljöministern tog upp frågan om kemiska bekämpningsmedel. Jag har svårt att se hur kravet på att minska användningen i Sverige till hälften står i överensstämmelse med att acceptera så stora rester när det gäller importerad frukt och importerade grönsaker. Som jag sade förut innehåller svenska livsmedel praktiskt taget inte några rester, medan vi har betydande mängder i de varor som undersöks av livsmedelsverket. Rapporterna ger klart besked på den punkten, och jag kan konstatera att mängderna ofta överskrider vad man betraktar som högsta tillåtna halt. Slutligen vill jag kommentera uttalandet att folkomröstningen skulle ha gett besked om avveckling år 2010. Det är en felaktig beskrivning. Folkomröstningen angav inte något årtal. Men när den borgerliga regeringen lade fram ett förslag om avveckling kom en socialdemokratisk motion med förslag om att fastställa tidpunkten till 2010, och detta vann riksdagens bifall.

Herr talman! Först vill jag något diskutera vattenkraft med miljöministern. Han säger att en utbyggnad av Gideälven kan ske så att man klarar de akuta miljökrav som finns. Jag förbehåller mig rätten att vara tveksam på den punkten. Miljöministern tar upp detta att beslutet om utbyggnad till 66 TWh innebär att vi måste bygga ut vattenkraft. Den uppfattningen har jag också. Men i det energibeslut som fattades för något år sedan finns klart redovisat vilka ombyggnader av befintliga kraftverk som behövs härvidlag och vilka — det gäller ett fåtal — nya forsar som behöver tas i anspråk. Där finns en lista över projekten, och man når med god marginal upp till de 66 TWh som det är fråga om. Jag ställde också frågor till miljöministern om konkreta åtgärder och fick några svar. Miljöministern sade något om bilavgaserna. Givetvis blev det en skärpning. Vi hade visserligen olika synpunkter, och för vår del ville vi ha ikraftträdandet ett år tidigare, men jag skall inte ta upp den debatten nu med miljöministern. Dock: Hur blir det nu, konkret? Hur skall vi gå vidare? Får vi något system som underlättar för den befintliga bilparken att gå över till bättre rening? Hur blir det med dieselbilarna och med Californien-kraven? Miljöministern talar om den förstärkta budgeten. Men förstärkningen beror till stor del på att regeringen till slut verkställt det uppdrag riksdagen gett regeringen att redovisa användningen av gödselpengarna och bekämpningsmedelspengarna. Vi har diskuterat om det är rimligt att dessa pengar också skall användas till skogsvård, men den diskussionen får vi fortsätta i ett annat sammanhang. I övrigt har dock miljön inte fått några nya resurser. När det gäller havet har jag redan sagt att jag tycker att de synpunkter miljöministern tar upp är bra. Från folkpartiets sida ställer vi upp bakom att Laholmsbukten förklaras som ett miljökänsligt område. Sammantaget är det ändå så att i ministerns anförande finns många allmänna synpunkter, men mindre av konkreta förslag. Hur blir det med batterierna, kolreningen, eldningsoljan?

Herr talman! Miljöministern vill att vi skall föra en saklig debatt om livsmedlens kvalitet. Det ställer jag fullständigt upp på, för det vill jag också. Det var faktiskt därför jag påpekade det litet tveksamma i att tala om livsmedel fullproppade med antibiotika. För att det inte skall råda någon tveksamhet om vad vi inom centern önskar i det här sammanhanget vill jag påpeka att vi också i år i en motion till riksdagen begärt att regeringen skall undersöka möjligheterna att begränsa användningen av antibiotika i djurfoder och vidta åtgärder, så att det inte går att kringgå den nya lag som infördes beträffande tillväxtbefrämjande medel. Jag har dessutom i en annan motion, tillsammans med Lennart Brunander, föreslagit att man i lagstiftning om livsmedelskvaliteten skall klassa djuren på olika sätt, så att de djur som har varit mycket sjuka hamnar i en klass för sig. Vi har redan en veterinärbesiktning, som utan nämnvärda nya kostnader medger en sådan klassning. Det här visar att det inte är något fel på vår ambition i detta sammanhang. Beträffande importen av livsmedel sägs att vi ju har stickprovskontroll. Men det räcker egentligen inte. Nu importerar man livsmedel från länder där kemikalier, medel och uppfödningsmetoder som är förbjudna i Sverige är tillåtna. Detta kan väl inte vara konsumenternas vilja, och det kan inte vara i deras intresse att så får ske. Jag är tacksam att det kom en kommentar till frågan om kärnkraft. Beskedet behövde lämnas, för det håller på att breda ut sig en opinion inom moderata samlingspartiet och, såvitt jag förstår, också inom delar av det socialdemokratiska partiet innebärande att man börjar sväva på målet när det gäller fullföljandet av folkomröstningens resultat. Herr talman! Det är några saker som det skulle vara intressant att diskutera, men jag inser att tiden nu inte medger detta. Det gäller utnyttjande av vår delvis styrda marknadsekonomi på ett sätt som gör att vi kan få en bättre miljö. Det är en fråga som naturligtvis måste förenas med lagstiftningsarbete och som innebär hårda begränsningar, men det är också en fråga som kommer att bli mycket intressant i det kommande miljöarbetet.

Herr talman! Om en minister säger någonting — i det här fallet var det ju energiministern för det gällde energipolitik och kärnkraftverk — förutsätter man att det är regeringens talesman som yttrar sig. Naturligtvis är det också intressant när en så viktig medlem av regeringen som miljöministern, dessutom i sin egenskap av miljöminister, personligen går upp och deklarerar vissa saker. Jag kan inte finna något motstridande i det, och jag förstår inte riktigt Ingvar Carlssons returnering. Han hävdar att detta säger mer om den som frågar, dvs. om mig, än om regeringen. Det tycker jag var en ganska dålig returnering som inte säger särskilt mycket åt det ena eller det andra hållet. Nu fick vi höra att Ingvar Carlsson ställer sig bakom det hela. Annars visar debatten om kärnkraft och energifrågor här att Ingvar Carlsson som miljöminister ingenting lärt och allting glömt. Vad är det för nonsens som Ingvar Carlsson kommer med när han talar om att ifall linje 3 hade vunnit, skulle vi ha fått kolkondenskraftverk och utbyggnad av älvarna? Det är rena rama falsifikationer att säga så. Den totala energiförbrukningen har inte ökat ett dugg sedan 1978/79. Den har legat still. Det hade varit fullt möjligt med det förslag som vi framlagt i slutet av 1970-talet att undvika den utbyggnad, före avveckling, som ni genomdrivit. Kom nu inte med de gamla dåliga argumenten om den lögnaktiga konsekvensutredningen, m.m.! Det är verkligen en dålig debatteknik som säger mer om Ingvar Carlsson än om mig. Jag tycker att vi kan lämna det därhän — det här har t.o.m. körts över i regeringens proposition. Man har ju sagt att den energiprognos som gjordes så sent som 1980 visade betydligt högre värden än de som i verkligheten förelåg. Vi skulle inte ha behövt bygga ut några älvar, och vi skulle inte ha behövt bygga några kolkondensverk heller. Då kan man återkomma till frågan om Gideälven, där regeringen helt klart tagit ett steg som gör att man blir misstänksam. Man har inte kunnat lämna den här lilla älven i fred, för att få ut några ynka megawatt. Vi behöver inte mera elström i Sverige — vi har överskott. Det blir svårt att placera de stora mängderna från Forsmark 3 och Oskarshamn 3. Då skall vi väl inte ge oss på att bygga ut små älvsträckor som är helt försumbara i sammanhanget? Det är sådant som gör att man blir misstänksam mot socialdemokraterna och regeringens energipolitik, trots försäkringar som är bra i många stycken. I praktiken visar sådana här steg åt ett annat håll. Detta kommer vi att bevaka i fortsättningen. Jag konstaterar att mina frågor om Scan Link har bemötts med tystnad, kanske på grund av tidsbrist — jag vill inte påstå någonting annat. Vi får återkomma till det. Det är en fråga som vi kommer att följa upp.

Herr talman! Jag är visst mycket angelägen, Oswald Söderqvist, att diskutera Scan Link. Från vpk:s sida pågår en sorts kampanj. Man säger att regeringen i själva verket har bestämt sig för Scan Link. Oswald Söderqvist lyckades både få med påståendet att de nordiska socialdemokraterna har ställt sig bakom Scan Link och samtidigt ställa en fråga till mig: Vad är Ingvar Carlssons uppfattning om Scan Link? Beskedet är liksom tidigare att regeringen ännu icke har diskuterat projektet Scan Link. Det kommer vi kanske att göra så småningom, och då skall vi ge besked om detta. Eftersom jag nu råkar tillhöra regeringen, tror jag faktiskt jag kan uttala mig om vad som har förekommit och inte förekommit i regeringen. Vi har inte tid, och det är inte heller rätta tillfället, att nu ta en ny debatt om energipolitiken. Socialdemokratin har redovisat hur vi skall klara avvecklingen av kärnkraften. Till skillnad från en del partier som kanske har lätt att ställa upp mål men sedan tvekar när det gäller att klara politiken i praktiken, kommer vi att genomföra den politiken. Till Karl Erik Olsson skulle jag kunna säga att problemet inte är vad den nuvarande riksdagsmajoriteten, socialdemokraterna — i den här frågan räknar jag med att kommunisterna kommer att stödja vår politik — kommer att göra. Problemet är väl i stället vad en eventuell borgerlig regering skulle göra. Det är då det möjligen kan bli risk för att kärnkraften inte avvecklas, eftersom det största borgerliga partiet inte är klar på den punkten. Även om Karl Erik Olsson inte har chansen att replikera just nu, måste jag faktiskt skicka tillbaka den bollen och låta de borgerliga partierna klara ut den frågan. För vår del är beskedet givet. Beslutet är klart, och vi kommer att inrikta vår politik därefter. Herr talman! Jag skulle också vilja säga något till Lars Ernestam: Det är faktiskt riksdagen som har beslutat om utbyggnad till 66 TWh — detta är viktigt att säga även till Oswald Söderqvist. Det är nu regeringens uppgift att följa riksdagens beslut, och det är därför jag som miljöminister har att ta ställning till ett antal konkreta förslag om utbyggnad av älvar. I en del fall måste regeringen säga ja, om vi skall uppfylla riksdagens beslut. Och jag har viss respekt för riksdagens beslut. Om nu Lars Ernestam säger att det går så lätt att klara dessa 2,5 TWh på andra sätt, begär jag att Lars Ernestam överlämnar denna folkpartistiska lista över utbyggnader —- inte nu i talarstolen, för det går inte, men efteråt, låt oss säga om en vecka, eftersom det var en lätt uppgift. Då skall jag gärna i fortsatta debatter diskutera om socialdemokraterna eller folkpartiet gör de rätta avvägningarna. Vad Lars Ernestam gör i den här frågan, liksom i frågan om avgaserna, är att driva vad jag uppfattar som en — ursäkta att jag säger det — mycket opportunistisk politik. Ni fick föredragningar som gjorde att två av oppositionspartierna ändrade sig när det gäller bilavgaserna. Folkpartiet visste att det bildades en majoritet för en förnuftig linje, och ni vidhöll, som ni sade, ända fram till målsnöret. Men vad hade ni gjort om ni hade suttit i regeringsställning? Jag är ganska säker på att ni inte hade nått målsnöret då. Ni hade inte nått ända fram, eftersom ni hade tvingats att ta hänsyn till realiteterna, till fakta. Jag upprepar vad jag sade tidigare: Om vi hade följt folkpartiets politik hade vi tvingats att ge en rad dispenser till EG-länder — dispenser som vi inte hade haft skuggan av en chans att ta tillbaka ett år senare. Därför anser jag att det var en farlig miljöpolitik som folkpartiet företrädde. Det är O.K. att ni intog den ståndpunkten, innan ni lyssnat på naturvårdsverkets experter. Men jag menar att efter den föredragningen krävde sakligheten och miljöpolitiken att ni ändrade er uppfattning. Det är sådant som gör att jag upplever att folkpartiets miljöpolitik mer och mer får karaktären av opportunism, och det beklagar jag. Framför allt om man har en partiledare som talar så vackert om ärlighet i politiken, förutsätter jag att den skall omfatta inte minst miljöpolitiken, där så många människor är engagerade och känner så starkt och där jag tror det är mycket farligt om politiker uppträder på sådant sätt att man underblåser politikerföraktet. I två av de viktiga beslut som jag har varit med att fatta under den första perioden kan jag inte med bästa vilja i världen säga att folkpartiet har agerat på lämpligt sätt i de här frågorna. Sedan skulle jag bara vilja ge ett svar beträffande Karl Erik Olssons fråga i ett tidigare inlägg om energiskatten. Jag tycker det är viktigt att vi har en energibeskattning som gör att t.ex. kommunerna långsiktigt kan satsa på att bygga upp alternativa energikällor. Jag förstår att det var detta som Karl Erik Olsson var orolig över. Nu har vi haft ett mycket snabbt fall för oljepriserna. Åtminstone en del experter tror att vi får en lika snabb uppgång igen. Man kan inte bedriva en skattepolitik, grundad på mycket snabba svängningar, men det är klart att vi följer denna fråga mycket noga från regeringens sida, och vi har riksdagens uttalande om att vi skall bedriva en skattepolitik på det här området som gör att vi skapar en viss stabilitet i uppbyggnaden av de alternativa energikällorna. Detta är väl det principiella svar som jag kan ge i dag, och jag förmodar att det var något sådant som Karl Erik Olsson efterlyste.

Herr talman! Jordbruket är en icke oväsentlig del av vårt näringsliv. Ca 500 000 människor har direkt eller indirekt sin utkomst från denna näringsgren. Från några utgångspunkter är det svenska jordbruket helt olikt övriga näringar. Genom den försörjningspolitiska roll jordbruket har och genom att jordbruket därmed är en del av vårt totalförsvar, har jordbruket på gott och ont placerats i statens knä. De då och då återkommande jordbrukspolitiska besluten, liksom de olika förhandlingarna mellan staten och näringen om prissättningen på jordbruksprodukter, understryker detta. Beroendet av statsmakterna delar det svenska jordbruket med jordbruket i praktiskt taget alla länder. Försörjningsåtagandet är här liksom i alla våra umgängesländer knutet till någon typ av skydd eller stöd. Samhällets pris för att erhålla försörjningstrygghet måste rimligen vara att de som har sin utkomst av jordbruket också känner trygghet i tillvaron. Denna trygghet kan inte sägas råda i dag. Så samstämmigt som nu sker har kanske ingen gång tidigare oro från näringens sida kommit till uttryck. Vid detta, herr talman, och den situation som har givit anledning till det skall jag uppehålla mig en stund. Mest naturligt vore att det offentliga samhället visade uppskattning och gav stimulans till den näring som för sin utkomst så helt är beroende av statliga beslut och prisöverläggningar med statsmakten. I stället för att visa det sin uppskattning är det nu alltmer uppenbart att staten i olika avseenden avser att ta sin hand från jordbruket. Detta är endera ologiskt, med tanke på vad jag tidigare sagt, eller inledningen till en helt ny jordbruksoch försörjningspolitik för Sverige. Jag kan inte se någonting som tyder på att vare sig det ena eller det andra av dessa alternativ är för handen, utan tillåter mig att dra den slutsatsen att den socialdemokratiska jordbrukspolitiken just nu är planlös och slumpartad. Frånvaron av socialdemokratiska aktörer i den här debatten ger samma bild av det socialdemokratiska engagemanget. Vad som fört oss därhän kan jag naturligtvis inte uttala mig om, men jag kan möjligen tänka mig att då jordbruket, bl.a. på grund av starka rationaliseringskrav, nu producerar för mycket livsmedel eller livsmedelsråvara, har näringen blivit obekväm. Då jag på grund av den socialdemokratiska frånvaron i dag inte behöver räkna med att bli motsagd på dessa punkter, skulle jag kunna avstå från att vidareutveckla detta resonemang, men jag skall trots detta ge några exempel som belyser vad jag menar. Avståndstagandet från jordbruket tar sig uttryck på två sätt: dels genom den nyss nämnda minskningen av engagemanget, dels genom att pålagor av olika slag tornas upp på näringens utövare. Först några ord om det minskade engagemanget. Flera års oförmåga att lösa exportkostnaderna för det spannmålsöverskott som vi har haft sedan 1977 har under de senaste veckorna ersatts med ett klart nej — man är inte intresserad av att lösa frågan. Samma frågas betydelse för framtiden har bedömts på ett närmast löjeväckande sätt. Ett två år gammalt räkneexempel, som var riktigt när det uppställdes men som nu är mycket ointressant, har upphöjts till regeringens ståndpunkt i denna fråga. Skördeskadeskyddet vill man lämna. Som ett ytterligare understrykande av den småskurenhet som råder inom socialdemokratin just nu tycker man inte ens att det brådskar med någon ny lösning av skördeskadeskyddet — man har ju fonden att leva på ytterligare några år! Inom djursjukvården och distriktsveterinärsorganisationen vill man ha en ny huvudman. I avvaktan på att detta kan åstadkommas sker årligen en successiv kostnadsövervältring från staten till djurägarna utan att riksdagen fattat något principiellt beslut om detta. Tvärtom föreligger ett fyra-fem år gammalt principbeslut om oförändrade kostnadsrelationer mellan staten och näringen. Listan skulle kunna göras längre, men jag skall också ge några exempel på vad jag kallar pålagesidan. För en redan hårt pressad näring har ni socialdemokrater funnit det förenligt med era intressen att utöver alla andra skatter och pålagor också lägga en skatt på handelsgödsel och kemiska preparat. Denna skatt har den märkliga konstruktionen att den inte tillåts påverka jordbrukets produktionskostnader. Det är en skatt i produktionen, men den skall betalas ur bondens hushållsportmonnä. Regeringen har under föregående valperiod kraftigt ökat skogsvårdsavgifterna. Detta är också en ren skatt på skogsbruket, som inte på något sätt täcker den typ av för hela skogsbruket viktiga gemensamma angelägenheter som den på sin tid gällande skogsaccisen hade att finansiera. Vi har fått en fastighetstaxering som har blivit ytterst pressande för - näringen. Den tar inte hänsyn till fastigheternas avkastningsförmåga. Som en följd av taxeringen har det s.k. förmånsvärdet av bostad på lantgård kommit att bli orimligt högt, inte minst med tanke på att valfrihet saknas för den som måste ha sin bostad på landsbygden. Som brukare av en fastighet är man tvingad att bebo fastigheten. Men inte nog med detta. En lantbrukare är också tvingad att som skattepliktig förmån ta upp värdet av på fastigheten obebodd och outnyttjad byggnad. Detta förhållande måste rimligen ändras. Under det senaste året har vi fått andra pålagor av konfiskatorisk karaktär, såsom det fria handredskapsfisket, som visserligen inte drabbar alla, men bra många markoch vattenägare. Ytterligare pålagor av frihetsinskränkande karaktär är de många begränsningar som finns beträffande handeln med fastigheter. Prisprövningen innebär absolut en urholkning av de äganderättsliga principer som vi företräder. Liknande nya övergrepp finns på förslag i den planoch bygglag och naturresurslag som just nu är föremål för behandling i riksdagens utskott. Således kan en markägare, om detta lagförslag går igenom, tvingas tåla betydande intrång utan att ersättning ges. Samtidigt kan det på samme ägare ställas krav på att han skall underhålla och bevara byggnation som enligt det allmännas mening är av intresse. Med detta, herr talman, har jag gett några exempel som belyser att samhället avvecklar tidigare väl motiverat ekonomiskt stöd till näringen, samtidigt som nya skatter av olika slag läggs på näringens utövare. Listan ger, med mitt synsätt, otvetydigt besked om den negativa inställning till jordbruket som socialdemokraterna har. Vi tycker att denna attityd är allvarlig, och vi vill mana till en revidering av denna från socialdemokratisk sida. Enligt min mening tar staten inte sitt ansvar. Svenskt jordbruk har sedan årtionden tillbaka byggts upp för att garantera den tidigare nämnda försörjningstryggheten. Utan att några beslut har fattats tycks nu staten på område efter område önska dra sig ur. Påståendet att staten sviker sitt ansvar har därför sin grund. Moderata samlingspartiet har i olika motioner tagit upp de påtalade problemen. De förslag vi lägger fram ger otvetydigt besked om att vi tar vårt ansvar och står för de åtaganden vi varit med om att göra här i riksdagen. Vi gör det även då åtagandena är kostnadskrävande och av den anledningen kan te sig obekväma. Herr talman! Jag vill nu beröra några frågor som kommit att bli livligt diskuterade och som behandlades av livsmedelskommittén. Eftersom jordbruksministern inte är närvarande i kammaren kan jag inte i dag be honom klargöra sin tolkning av beslutet om statens ansvar för kostnaderna för export av spannmål. Jag har dessutom utlovats ett interpellationssvar om detta i nästa vecka och nöjer mig självfallet med det. Jag avser däremot att friska upp minnet på dem som är intresserade av vad livsmedelskommittén egentligen föreslog och vad som sedermera blev riksdagens beslut i denna del. Det råder från vår sida inte något som helst tvivel om att den s.k. 40:60-regeln om statens resp. näringens delansvar för exportkostnaderna avseende spannmålsöverskottet gäller. Vi är lika övertygade om att den i detta sammanhang framräknade regeln rätt och slätt var ett räkneexempel. Dessutom är vi av den uppfattningen att beräkningsregeln då den gjordes var förhållandevis riktig. Den byggde på ett beräknat spannmålsöverskott på i runda tal 0,9-1 miljon ton. Prisskillnaden mellan världsmarknadspriset och det svenska inlösenpriset var då, när beräkningen gjordes för två år sedan, drygt 40 öre. Mot den bakgrunden kan man lätt räkna fram att exportkostnaden var i storleksordningen 400 milj.kr. och att statens andel enligt 40:60-principen skulle bli ca 160 milj.kr. Denna förutsättning har därefter starkt förändrats. Årsmedelskörden för spannmål har ökat med kanske uppemot 200 000 ton till 1,1 miljoner ton. Varför så kraftigt? frågar någon. I första hand beror ökningen på den utomordentligt stora och fina skörd vi fick i Sverige 1984. Samtidigt har differensen mellan världsmarknadspris och svenskt inlösenpris i stort sett fördubblats; det är nu 80 öre i stället för 40 öre som i räkneexemplet. Återigen: en snabb beräkning ger vid handen att parternas gemensamma kostnad på så sätt mer än fördubblats. En höjning under samma tid av den s.k. förmalningsavgiften har i någon mån minskat totalkostnaden. Jordbruksministerns något ogenerade tilltag att sätta 40:60-regeln ur funktion och i stället använda sig av räkneexemplet innebär inte bara att han frångår riksdagens beslut utan är dessutom ett ovanligt klumpigt försök att halvera statens kostnader. Vad jordbruksministern dessutom tycks förbise genom att använda räkneexemplet, som ju rimligen också från jordbruksministerns sida i så fall skulle gälla för båda parter, är att parternas gemensamma bidrag inte mer än till hälften täcker spannmålsregleringskassans behov. Det kan ju rimligen inte vara så att man på jordbruksdepartementet förutsätter att riksdagsbeslutet skall tolkas olika för staten resp. för näringen. Den i detta sammanhang uttryckta förväntningen att parternas kostnader på sikt skall sjunka anser jag vara en vällovlig förväntan. Ingen kan rimligen ha intresse av att en stor spannmålsskörd i Sverige, som ger överskott, skall förorsaka kostnader; den bör vara en för landet och för brukarna värdefull tillgång. Däremot vill jag tillstå att överenskommelsen ändå har ett fel. Det gäller den till beräkningen knutna utvärderingen efter fem år. Jag vill gärna tillstå att det kan sägas ha varit en aning godtroget, också från min sida, att föreställa sig att en anpassning av växtodlingen på våra nära nog tre miljoner hektar så snart skulle kunna få en annan inriktning och att det skulle kunna avläsas vid en utvärdering efter fem år. T. o. m. tio år hade kanske varit väl kort tid för att en ny och lönsam produktionsinriktning med säkerhet skulle ha kunnat skönjas. Herr talman! Då utvärdering efter fem år endast är en till kostnadsberäkningen knuten förväntan är det utomordentligt överraskande att detta i årets budgetproposition getts någon som helst betydelse. Som det nu framförts i propositionen framstår det som ett mått på den socialdemokratiska regeringens svala intresse för det svenska jordbrukets framtid. Jag vill med detta, herr talman, ha aktualiserat några av de frågor som vi har tagit upp i vår jordbrukspolitiska motion. Jag har med de exempel jag har gett sagt att vi står fast vid vår ståndpunkt i de mest kontroversiella frågor som nu diskuteras.

Herr talman! Det var frihetsreformer på 1800-talet som inledde utvecklingen av vårt svenska jordbruk. Genom skiftesreformer upplöstes bykollektivet och ägosplittringen, och därmed frigjordes den bundna skaparkraften hos enskilda jordbrukare. Sverige har i dag ett av världens mest effektiva jordbruk. I Sverige är ca 4 Jo av befolkningen sysselsatt inom jordbruket. Motsvarande siffra för exempelvis Sovjet är 23 90. Svenskt jordbruk bygger på marknadsekonomi, men näringen är starkt reglerad. Det började här, liksom i andra länder, med ett gränsskydd. Men allteftersom livsmedelsöverskotten ökat i den industrialiserade världen, har regleringarna byggts på, och de utgör nu ett svårgenomträngligt nätverk. De flesta länder skyddar sitt inhemska jordbruk, och överskotten ”dumpar” man på världsmarknaden. Det har höjts röster för att Sverige skulle avreglera sitt jordbruk och övergå till världsmarknadspriser. Om det exempelvis inom ramen för GATT kunde ske en internationell avreglering, skulle Sverige med sitt effektiva jordbruk sannolikt hävda sig väl på världsmarknaden. Men övervägande skäl talar mot påståenden om att ett ensidigt borttagande av det svenska gränsskyddet skulle vara möjligt. Vi i folkpartiet anser dock att en förutsättningslös undersökning av möjligheterna till avreglering bör komma till stånd. Vi tror att i varje fall åtskilliga förenklingar är möjliga. Utgångspunkten för folkpartiets inställning till jordbruksnäringen är att den skall ha förutsättningar för en lönsam produktion. Enskilt ägda familjejordburk bör vara den dominerande ägarformen. De ekonomiska förutsättningarna för svenskt lantbruk har i stort sett varit tillfredsställande fram till mitten av 1970-talet. Men därefter har betydande svårigheter uppstått. Närstaten i böjan av 1970-talet — efter en aktion från de s.k. Skärholmsfruarna — beslöt att införa subventioner på baslivsmedel, förändrades den balans som fanns mellan produktionen av animalier och konsumtionen. Efterfrågan ökade och lantbrukarna stimulerades till ökad produktion, bl.a. genom statliga lånegarantier. När produktionsapparaten — i huvudsak lånefinansierad — var utbyggd, sjönk efterfrågan kraftigt. Orsaken härtill var en allmänt försämrad ekonomi åstadkommen av oljechocker, en djup lågkonjunktur och omstruktureringsbehov inom basnäringarna. För att minska statens utgifter beslöt man att avveckla huvuddelen av subventionerna, vilket ytterligare minskade efterfrågan. Det kan synas som om vi i folkpartiet vill späda på jordbrukets problem när vi föreslår att återstående mjölksubventioner avvecklas under en treårsperiod, vilket innebär att mjölken fr.o.m. början av nästa budgetår skulle bli ca 70 öre dyrare per liter och år. Men detta förslag är kopplat till en familjereform som går ut på att höja den ekonomiska standarden för barnfamiljerna — som är de största mjölkkonsumenterna — betydligt mer än mjölken ökar i pris. Beräkningar av prisoch inkomstelasticiteten visar att en omläggning inte bör föranleda någon större konsumtionsminskning. Vi i folkpartiet anser att det är principiellt felaktigt att genom subventioner styra konsumtionen. Den prispress som nu råder när det gäller animalier har lett till att överskotten har börjat minska. Fortsätter denna utveckling, kan balansen vara återställd i slutet av 1980-talet. Vi har i dag ca 300 000 hektar för mycket åkerjord, men det pågår en intensiv forskning för att utveckla en ny produktion med överskottsarealen som bas, vilken kan leda till ett genombrott under den närmaste femårsperioden. Vi i folkpartiet anser därför att det finns skäl att tills vidare behålla nuvarande åkerareal. Riksdagen har beslutat att samhället under en femårsperiod skall ta delansvar för exportförlusterna på spannmål. För budgetåret 1985/86 rör det sig om 40 96, och enligt beräknar skall detta kosta samhället 160 milj.kr. Nu vill regeringen, som Arne Andersson i Ljung har redovisat, gå ifrån beslutet om 40 9. Vi i folkpartiet står dock fast vid de beslut som har fattats. Det finns goda skäl för att samhället tar ett delansvar för spannmålsöverskottet. Svenska folket vill behålla nuvarande öppna landskap, som vi vet har stor betydelse för folksjälen. De läkande och stimulerande miljöer som öppna landskap, skogar och vattendrag erbjuder är omistliga för stressade nutidsmänniskor. Turismen ökar och bedöms få en mycket stor betydelse för vårt land i framtiden. Vår vackra natur och vårt välskötta kulturlandskap är en grundförutsättning för denna näring. Bönderna gör en betydelsefull landskapsvårdande insats. Det har under det senaste året förekommit en intensiv massmediedebatt om kvaliteten på våra livsmedel och om moderna produktionsmetoder. Prispressen på lantbruket har lett till ökad kemikalieanvändning och en storskalig animalieproduktion, där det finns inslag av djurhållning som förhindrar djuren att få utlopp för sina naturliga beteenden. Det är värdefullt att det förs en debatt på detta område och att miljöoch naturvårdsaspekterna tillmäts större betydelse. Jag har hela mitt liv umgåtts med lantbrukare, och jag törs hävda att de har en genuin känsla för djur, miljö och natur. Om samhället, som anger de ekonomiska ramarna för lantbruket, ger bönderna möjlighet att minska mängden växtnäring och bekämpningsmedel och återgå till en naturenligare djurhållning kommer det att ske. Jag kan i detta sammanhang, herr talman, inte avhålla mig från att något uppehålla mig vid de osakliga massmediepåhopp på lantbrukare som har förekommit under det senaste året. Jag vill ta upp ett exempel. Jag har i min hand en kopia av en skrivelse som professorn vid lantbruksuniversitetet, Göran Jönsson, har tillställt TT. Han medverkade för en dryg vecka sedan vid det s.k. försöksledarmötet i Uppsala och talade om högavkastande mjölkkor och sjukdomsrisker. Därvid varnade han för s.k. löpmageförskjutning, en sjukdom som är ovanlig i Sverige men som ökat utomlands. Genom inslag i Dagens eko fick allmänheten dock den uppfattningen att sjukdomen var vanlig hos svenska kor. Jag citerar avslutningen på hans brev: ”Den efterföljande diskussionen gav mig anledning att tro att alla i salen hade uppfattat min positiva syn och optimistiska framtidstro, alla utom en — Sveriges radios reporter.

Att min i ärlig omsorg om Sveriges mjölkkor och mjölkproducenter och min i positiv anda uttalade mening skulle kunna vantolkas på ett sådant sätt att officianten i Sveriges radios morgonandakt i dag i förtvivlan frågar Gud hur han kan tillåta människorna att ge korna så mycket kraftfoder, att deras löpmagar måste sys fast, hade jag inte i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig. Jag måste fråga: Finns det ingen yrkesetik för journalister? Om den finns, gäller den inte ekoredaktionens reportrar? Från TT har man meddelat professor Jönsson att hans tillrättaläggande inte är journalistiskt intressant, varför det inte föranleder någon åtgärd. Det är inte svårt att förstå att lantbrukarkåren blir upprörd och mår illa av sådan journalistik, som tyvärr inte har varit ovanlig i dessa sammanhang. Folkpartiet har i likhet med övriga borgerliga partier begärt en översyn av jordförvärvslagen. Vi anser bl.a. att lantbruksnämnderna för ensidigt har varit inriktade på storleksrationalisering, vilket har medfört att antalet gårdar kraftigt minskat och landsbygden avfolkats. Med hänsyn till att man på de mindre gårdarna — som ofta drivs som deltidseller som kombinationsjordbruk — använder mindre konstgödsel och besprutningsmedel, bidrar de i mindre omfattning till det kostsamma livsmedelsöverskottet. Småjordbruken i mellanbygder och skogsbygder har ofta stor regional betydelse. Om de tillåts att leva vidare kan ungdomar med intresse för jordbruk få ”känna sig fram” utan att sätta sig i så stora skulder som heltidslantbruk för med sig. Folkpartiet anser att det finns starka skäl att vid jordbruksförhandlingarna återgå till kompensation för fördyring av produktionsmedel, baserad på s.k. PM-index, och att även de årliga uppräkningarna av Norrlandsstödet skall grundas härpå. Folkpartiet anser vidare att avgifter som har tagits in på handelsgödsel inte skall finansiera skogsforskningen. Får jag avslutningsvis, herr talman, uttrycka den förhoppningen att regeringen omprövar beslutet att frångå ett 40-procentigt stöd till spannmålsöverskottet. Annars kommer lantbrukskonkurserna att öka än mer. Det skapar stora sociala problem, eftersom de även går ut över boendet. Familjer måste bryta upp och omplanteras i okänd miljö. Familjejordbruket och levande landsbygder tillför samhället så mycken livskvalitet att jordbruket verkligen är värt stödet på 40 96 för kompensation av förluster på spannmålsexport.

Herr talman!

Till min glädje ser jag en förutvarande jordbruksminister, Gunnar Emanuel Sträng, som lyssnare. Jag hälsar honom välkommen! Jag vill erinra om att 1985 demonstrerade 20 000 bönder mot den förda jordbrukspolitiken, utan synbart resultat. Den ekonomiska krisen i jordbruket 1986 är lika svår som krisen var på 1930-talet. Jordbrukarna ser ingen tröst. Däremot erfar de nya pålagor. Uppenbara feltolkningar av riksdagsbeslut gör den ekonomiska situationen ännu svårare för jordbrukarna. Så sent som i går uppmanade statsministern dessutom jordbrukarna att vara återhållsamma med prishöjningar — en uppmaning som var onödig. Hans regering har gjort vad som göras kan sedan 1982 för att i praktiken se till att ekonomin försämras även i de mest rationella företagen. Och det är självklart att en sådan jordbrukspolitik skapar pessimism. I dag liksom på 1930-talet är utbudet av jordbruksfastigheter stort, och det är inte bara konkursdrabbade gårdar som salubjuds. Nej, i dag salubjuds gårdar där ägaren och en ny generation, som man tänkt skulle ta vid, har insett att en fortsatt drift av gården bara betyder osäkerhet, ständigt ökade arbetsinsatser av hela familjen och fortsatt stor skuldsättning. Man ger helt enkelt upp inför de villkor som jordbruksproduktionen nu har i landet. Det är viktigt att påpeka att de som i dag ger upp är duktiga, välutbildade jordbrukare och att de salubjudna fastigheterna är välrationaliserade och välmekaniserade företag med utomordentligt hög avkastning. De företag som skulle bli starka visar sig vara de svaga. Frågan är om vi inte bevittnar den socialdemokratiska jordbrukspolitikens fiasko. Vi som har varit med om jordbrukspolitiken sedan 1930 och 1940-talen kommer ihåg hur man exempelvis på 1960-talet beskrev hur jordbruket skulle utformas för att vara bra för landet och för konsumenterna. Ett exempel på detta är följande citat: ”Endast jordbruket är ett reservat för en föråldrad produktionsform, för en småföretagsamhet som står konsumenterna dyrt. Vi vet att det går att producera livsmedel billigare, att det går att industrialisera jordbruksnäringen. I stora ”fläskfabriker” kan vi producera fläsk billigare, och tack vare en mer industrialiserad produktion kan vi i dag köpa kyckling till ett någorlunda hyfsat pris.” De här orden återfinns i en socialdemokratisk valtidning från 1966. Författare var dåvarande jordbruksministern Eric Holmqvist. Artikeln speglar den syn på jordbruket som då rådde inom det regerande partiet. Även vissa kretsar där utanför hade samma uppfattning. Ledstjärnan var stordrift och specialisering. Det här är viktigt att komma ihåg när nu debattens vågor går allt högre om livsmedlens kvalitet och djurens miljö. Drömmarna om den saliggörande stordriften börjar blekna, men kraven på en fortsatt snabb rationalisering av jordbruket består. Kravet på att tillämpa modern teknik finns kvar. I den debatt som då fördes fanns inga tankar om etiska krav som måste uppfyllas på djursidan, det fanns över huvud taget inga tankar om att produktion-förädling hade ett samband med transportavstånd eller att färskheten hos varor var ett kvalitetsmått. Tvärtom kunde man så sent som 1979 ta del av en socialdemokratisk motion från de skånska riksdagsledamöterna som oförblommerat sjöng stordriftens höga visa; uppenbarligen var dessa ledamöter rädda att 1977 års jordbrukspolitiska beslut skulle sätta stopp för stordriften. Följaktligen skrev man i motionen följande: ”Vi menar att vissa företeelser inom den av den borgerliga regeringen utformade jordbrukspolitiken — som år 1977 fått som enda övergripande mål att tillförsäkra jordbrukets utövare en god inkomst — inger oro för framtiden.

Och i motionen fortsatte man: ”Inom den svenska animalieproduktionen har specialiserade företag i betydande utsträckning kommit att svara för framställning av våra livsmedel. Som vi beskrivit inledningsvis har specialproduktion inom denna sektor stor omfattning i Skåne. Särskilt inom fjäderfäoch äggproduktionen har stordriftens fördelar kommit till uttryck, vilket medför det ur konsumentsynpunkt värdefulla att produkterna fått en hög och jämn kvalitet. Äggproducerande företag som är så stora att förpackning och marknadsföring kan ske direkt från företaget har också den avgjorda fördelen att varan är absolut färsk när den går ut i handeln. Utvecklingen av specialiserade större företag har självfallet inte kunnat ske helt problemfritt. Genom de stränga krav som numera ställs ur miljövårdsoch djurskyddssynpunkt har dock de olägenheter i form av miljöstörningar som inledningsvis gett sig till känna numera övervunnits.

Här frågades inte om denna produktionsform innebar en exploatering av djurens produktionsförmåga. Det frågades inte om det var självklart att snabb tillväxt och nästan daglig värpning är friskhetstecken eller om det inte var något fel när effektivitetsjakten drivit fram en teknik som ofta gjorde det nödvändigt att kupera svansen på grisarna och kapa näbben på hönsen. Man frågade inte heller om det var anledning att tveka inför en teknik där skelettskador blev allt vanligare och salmonellainfektioner nästan omöjliga att komma till rätta med. Man hade bortsett från riskerna beträffande livsmedlens kvalitet i vid mening. Produktionsteknik som förutsätter kontinuerlig insats av medicinska preparat, omfattande bruk av kemiska medel och konserveringsmedel och obrutna kylkedjor är inte bara sårbar — den tillför också livsmedelskedjan nya, oförutsedda risker. Allt detta hade man förbisett i förlitan på att tekniken löser alla problem. Nu uppträder nya hotbilder. Den nya gentekniken uppfattas av många som ett vetenskapligt genombrott av samma dignitet som mikroelektroniken och datalogin. Det är också uppenbart att om det blir fritt fram för laborerandet med arvsmassan inom flora och fauna, om vetenskapsmännen fritt får leka vår Herre, då får vi ännu svårare att hantera utvecklingen. Mot den här bakgrunden kan man ställa frågan: Vad menade statsministern när han i valrörelsen gav till känna att ägg efter fritt pickande höns var godare än burfågelägg? Det var ett inlägg som var ägnat att förvåna, eftersom det gjordes tre månader efter det att riksdagen hade fattat ett beslut om en ny livsmedelspolitik, en livsmedelspolitik som inte talade om vådorna av kvalitetsförsämring på grund av stordriftsproduktion men en livsmedelspolitik som var signerad av statsministern och jordbruksministern. Nej, allt var vid det gamla till tre månader efter beslutet, till augusti månad valåret 1985. Kanske upptäckte statsministern att det fanns en växande opinion för kvalitet och kanske var utspelet ett oblygt inmutningsförsök. Sedan valet har inte regeringen men väl massmedia — seriöst och oseriöst — försökt spegla livsmedelsdebatten med tonvikt på matkvalitet och produktionsbetingelser. Men inte kan man påstå att regeringen med anledning av statsministerns uttalande tagit initiativ till en omprövning av den nu förda jordbruksoch livsmedelspolitiken! Nej, det nya i det socialdemokratiska tänkandet står möjligen vice statsminister Ingvar Carlsson för. Han uttryckte nyligen i lantbruksradion en personlig önskan om en återgång till ett mer småskaligt jordbruk. Och när reportern påpekade att detta i så fall verkligen var en stor omprövning av den socialdemokratiska jordbrukspolitiken svarade Ingvar Carlsson: Ja, det är en stor förändring i förhållande till 1950 och 1960-talen. Det var ett utomordentligt glädjande svar. Jag har försökt studera de motioner som lämnats in nu i år om jordbruk och livsmedelskvalitet för att se om vice statsministern har något stöd i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Och förvisso har han det. Så här skriver Leo Persson och andra socialdemokratiska riksdagsmän från Dalarna: Något måste göras nu för att återskapa framtidstron hos de människor som finns i glesbygderna och hos dem som arbetar inom jordbruksnäringen. Detta är mer än en jordbrukspolitisk fråga. Det är både en regionaloch en kulturpolitisk fråga. Sju skånska socialdemokrater konstaterar nu, 1986, att arbetet med en långsiktig livsmedelspolitik har knappast ens inletts. Det är bra. Den långt drivna rationaliseringen i jordbruket kommer att leda till utarmning och förstörelse av våra jordar, vatten och kulturlandskap, säger två andra socialdemokrater, Margareta Persson och Marianne Carlström. Jordbrukare och uppfödare kan med viss rätt försvara sina metoder med att de tvingats fram av hårda krav från statsmakterna. Jag ser, ärade kammarledamöter, med stor spänning fram mot den behandling som dessa motioner kommer att få i jordbruksutskottet under våren. Och jag försäkrar att finns det en ärlig vilja till ett omtänkande hos socialdemokraterna, så kommer de att i jordbruksutskottet och i riksdagen mötas av många öppna händer. Men jag kan också försäkra att vi nogsamt kommer att se till att de motioner som har väckts och de yttranden som har fällts i den här riktningen inte bara får vara tomma ord, att det inte bara är en stundens ingivelse därför att debatten nu råkar föras på det här sättet som gjort att man har väckt dessa motioner.

Herr talman! I en uppmärksammad artikelserie i DN för ett par år sedan gav Hans Magnus Enzensberger sin syn på tillståndet i det svenska samhället. Han avslutade en av sina artiklar så här: ”Jag tycker mig minnas att det i den grå forntiden var en av vänsterns önskedrömmar att befria människorna ur deras omyndighet.

Inte nog med att socialdemokraterna fortsätter den för individernas integritet och självbestämmande djupt kränkande kollektivanslutningen. Inte nog med att socialdemokraterna slår vakt om monopolet i etern och motverkar mångfald. Den socialdemokratiska regeringens insatser har dessutom i skrämmande utsträckning inriktats på att göra det svårare — inte lättare — för människor med låga och vanliga inkomster att välja läkare, sjukvård, barnomsorg, boende, utbildning för sig själva och sina barn, trots den stora betydelse detta har för människornas vardag. De kollektiva alternativen gynnas alltmer ensidigt och allt kraftigare, något som reser krav på allt högre skatter för alla. Därigenom begränsas ytterligare valfriheten för betalningssvaga grupper. Med urholkad valfrihet urholkas i många fall också tryggheten, möjligheten att ta ansvar. Låt mig redan från början en gång för alla slå fast att det inte är något fel på kommunal barnomsorg, på allmännyttans hyreslägenheter, på landstingens sjukvård, på kommunens skolor eller annan service, för dem som tycker att de alternativen är bäst. Men det är fel, det är upprörande, att allt fler av rent ekonomiska orsaker tvingas använda sig av allmännyttans hyreslägenheter, av kommunernas barnomsorg, av landstingens sjukvård, av de kommunala skolorna, även om de föredrar andra alternativ, som i verkligheten t.o.m. kostar mindre. Det är inte minst fel, ja upprörande, att allt fler som är friska och har hyggliga jobb och som inget högre önskar skall förmenas rätten och möjligheten att kunna försörja sig själva och de sina. Detta gäller i dag inte bara allt fler barnfamiljer utan också en växande skara förvärvsarbetande utan barn. Den svenska arbetskraftskostnaden ligger vid sidan av den norska i toppen i Europa. Men nästan exakt 65 26 av en industriarbetares verkliga bruttolön beräknas i år försvinna i form av löneskatter, inkomstskatter, moms och andra indirekta skatter. Det innebär en ökning av skattetrycket för industriarbetaren med nästan 4 96 sedan 1982. Och när endast en tredjedel av industriarbetarens verkliga arbetsersättning står till hans fria förfogande, är det inte att undra på att behovet av socialbidrag ökar och att en fjärdedel av yrkesaktiva barnfamiljer beräknas ligga under socialstyrelsens norm för skälig levnadsnivå. Och med ökat socialbidragsberoende följer också mindre möjligheter att av egen kraft påverka sin situation. Fattigfällan slår igen. Men, säger kanske vän av ordning, hur kan det här komma sig? Förra året höjdes ju barnbidragen mer än någon gång tidigare, och socialhuvudtiteln visar att utbetalningarna av barnbidrag stigit med nästan 60 26 sedan 1982. Detta är sant. Vad som däremot inte framkommer eller över huvud taget nämns med ett enda ord är att detta ökade stöd till helt övervägande del betalats av barnfamiljerna själva genom skattehöjningar. Sedan 1982 års val har skattehöjningarna i genomsnitt varit mer än dubbelt så stora som barnbidragsökningarna. För en genomsnittlig barnfamilj har skatterna stigit med runt 8 000 kr. Resultatet av åtgärderna har blivit ett ännu större bidragsberoende, en ännu större utsatthet. Och inte nog med det. De rekordhöga skattehöjningarna har medfört kompensatoriska löneökningskrav, som försvagar vår konkurrensförmåga och på sikt riskerar medföra ökad utslagning och ökad arbetslöshet. Vad tillväxten beträffar är Sverige i år sämst i klassen. Utan tillväxt blir förhållandet i vårt land alltmer en huggsexa om en oförändrat liten kaka, där förbättring för en grupp alltid måste följas av en försämring för en annan, med oro och motsättningar grupper emellan som självklar följd. Jag vill därför hävda att lägre och arbetsvänligare skatter är den i särklass viktigaste investeringen för framtiden. Ingen annan investering skulle betyda lika mycket för Sveriges tillväxt och välfärd. Jag vill också hävda att väl utformade skattesänkningar med tyngdpunkten lagd i vanliga inkomstlägen, som vi föreslår, och där hänsyn också tas till försörjningsbörda är den i särklass viktigaste sociala reformen i vårt land just nu. Den skulle få djupgående betydelse för att stärka människors självkänsla, trygghet, oberoende och framtidstro. Inför de familjepolitiska överläggningar som statsrådet Lindqvist inbjudit till skulle jag därför vilja fråga: Hur ser statsrådet på målsättningen för familjepolitiken? Skall strävan vara att göra det möjligt för allt fler att leva på sin lön, när skatten är dragen? Eller är målsättningen tvärtom att göra allt fler beroende av stöd och bidrag från det allmännas sida? Jag vill ställa en fråga när det gäller de inkomstprövade bostadsbidragen med deras allvarliga marginalskatteeffekter för de hushåll som allra bäst behöver en inkomstförstärkning: Är ambitionen att begränsa eller att öka behovet av dem? Jag ställer dessa frågor också från en annan utgångspunkt. Alltför länge har från socialdemokratisk sida hävdats att de höga och snabbt växande skatterna har varit en förutsättning för solidariteten med svagare grupper. Men samtidigt visar den ena utredningen efter den andra att de offentliga utgifterna i betydande utsträckning kommit de redan väletablerade, välutbildade och välavlönade till del. Det må gälla vuxenutbildningen, fritid, motion/idrott, kulturell verksamhet eller statsrådet Lindqvists eget ansvarsområde, den kommunala barnomsorgen. Alla får vara med och betala genom allt tyngre skatter, inte minst de som har låga eller vanliga inkomster, men förmånerna tillfaller i stor utsträckning inte de mest behövande. Tvärtom. Barnomsorgsstödet är det utan jämförelse största familjepolitiska stödet. Det är också det som innehåller de största fördelningspolitiska orättvisorna. ”Den offentliga servicen på detta område tenderar att i oproportionerlig utsträckning gynna tjänstemannafamiljer med högre inkomster och god utbildning” skrev Bernt Ahlquist, Östra Smålands chefredaktör för några månader sedan. Också LO:s färska rapport Fackföreningsrörelsen och välfärdsstaten bekräftar detta ytterligare. Rapporten visar att 37 90 av LO-medlemmarna åtnjuter kommunal barnomsorg mot 7196, en nästan dubbelt så hög andel, av SACO/SR-barnen. Och inte bara det. Rapporten visar dessutom att en mindre andel av LO-barnen har hemmavarande förälder jämfört med barngruppen i sin helhet, medan andelen som har privat tillsyn är större bland LO-barnen. Detta betyder att LO-hushållen inte bara liksom alla andra får vara med och betala kostnaderna för den kommunala barnomsorgen. De måste dessutom, med redan beskattade medel, betala barnomsorgen en gång till för sina egna barn. En av statsrådet Lindqvists huvuduppgifter har angivits vara att ”värna om solidariteten med svaga grupper”. Den barnomsorgsproposition som statsrådet fick överta av förutvarande socialministern Sten Andersson och som drevs igenom i riksdagen strax före jul innebär att allt större del av det allmännas stöd till barnfamiljerna kommer att tillfalla dem som kan, vill eller måste använda sig av den kommunala barnomsorgen. Detta trots orättvisorna och alla de undersökningar som pekar på att barnfamiljerna själva föredrar valfrihetsskapande åtgärder framför fortsatt ensidigt stöd till den kommunala barnomsorgen. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet: Anser statsrådet att detta är en rättfärdig fördelningspolitik? Är detta ett effektivt sätt att stärka också svagare hushålls möjlighet att ta sitt ansvar för barnen på det sätt som passar just dem bäst? Eller är statsrådet beredd ändra inriktning och genomföra åtgärder som minskar klyftan i stöd mellan dem som utnyttjar kommunal barnomsorg och övriga? På sistone har det framkommit uppgifter som visar att många små barn far illa vid daghemsvistelse beroende på infektionsriskerna. Det hävdas också att de mindre barnen, eftersom de inte hunnit bygga upp sitt immunförsvar, riskerar bestående skador. Upprepade infektioner i de övre luftvägarna och feberperioder under spädbarnsåren synes också spela roll för utvecklingen av allergi och framför allt astma. Detta är ett annat av statsrådet Lindqvists arbetsområden. Är statsrådet beredd att medverka till en genomgripande undersökning och sammanställning kring detta? Och i så fall, är statsrådet också beredd att vidta de åtgärder till barnens bästa som undersökningen kan ge vid handen? Till sist, herr talman, några ord om föräldraförsäkringen. Ersättningen från föräldraförsäkringen kan för ett enda barn variera mellan som lägst 17 280 kr. och upp till över 122 000 kr. Många gånger kan det vara ganska slumpmässiga faktorer som avgör om föräldrapenningen utgår med det lägsta beloppet eller med ett betydligt högre, och detta kan i sin tur ha stor betydelse för föräldrapenningen vid kommande graviditeter. Medan föräldrapenningen i övrigt följer löneutvecklingen, urholkas samtidigt garantibeloppet för de försäkringsmässigt sämst ställda. Socialdemokraterna har under valrörelsen förklarat att de, när utrymme finns, avser att utvidga föräldraförsäkringen enligt inkomstbortfallsprincipen till ett och ett halvt års ålder. Det skulle innebära att de brister som vidlåder nuvarande regler skulle förstärkas och att stora orättvisor skulle kunna uppkomma. Föräldrapenningen skulle då kunna variera mellan som lägst mindre än 26 000 kr. och som högst nära 236 000 kr. för ett enda barn. Föräldrar som inte är inne i systemet genom att ha ett bra jobb med hygglig lön vid första graviditeten skulle komma i en orimligt dålig situationen i jämförelse med andra föräldrar. Reglerna skulle också långt mer än i dag styra familjernas beslut och planering oavsett deras verkliga önskemål. Är statsrådet medveten om de djupgående brister som finns inbyggda i föräldraförsäkringens utformning? Är statsrådet beredd att göra något för att komma till rätta med dessa? Allra sist: För oss moderater är det ett självklart mål att göra det möjligt för allt fler att leva på sina inkomster och vi anser att skattebördan därför också måste ta hänsyn till försörjningsbördan, till hur många som skall leva på inkomsten. För oss moderater är det också ett självklart mål att myndigförklara hushållen och att göra det möjligt för dem med låga och vanliga inkomster att välja den barnomsorg, vård och utbildning som är bäst i just deras fall. Detta skulle verkligen vara ägnat att stärka barnfamiljernas ställning.

Herr talman! De senaste åren har det genomförts en skattereform som har haft till syfte att sänka marginalskatten till högst 50 70 för de allra flesta inkomsttagare. Reformen har urholkats på flera sätt, men den har ändå lett till en del goda resultat. Trots detta finns det i dag hundratusentals människor som inte får behålla 50 kr. av en lönehöjnnig på 100 kr. Det är inte bara höginkomsttagare. Tvärtom, det gäller i alldeles särskilt hög grad barnfamiljer och ensamförsörjare med låga inkomster. En ensamstående mamma med ett barn som tjänar mellan 6 800 och 10 000 kr. i månaden får i genomsnitt behålla 27 kr. av en inkomstökning på 100 kr. Så ser den socialdemokratiska fördelningspolitiken ut i dag för låginkomsttagare. Hundratusentals barnfamiljer och ensamföräldrar befinner sig i dag i den situationen. De har hamnat i det som kallas fattigfällan — en situation där man knappast kan påverka sin ekonomi annat än mycket marginellt. Bland barnfamiljer som har under 120 000 kr. i årsinkomst är det i dag vanligt med marginaleffekter på mellan 70 och 75 26, i en del fall avsevärt högre. Om man sätter gränsen litet lägre, t.ex. vid 65 76, finner man att över 300 000 hushåll befinner sig i fattigfällan. Det innebär att låginkomsttagare får behålla mycket mindre av en inkomstökning än inkomsttagare med högre inkomster. Varför är det då så här? Det har främst tre orsaker: det är marginalskatterna, det är bostadsbidragen och det är barnomsorgstaxan. Genom att alla tre är relaterade till inkomsten får vi en oerhört stark progressivitet för låginkomsttagarna. De hamnar helt enkelt i en situation där det inte lönar sig att arbeta mera, där man trampar vatten i sina ansträngningar att förbättra sin egen ekonomiska situation och att klara sig ekonomiskt. Det här får konsekvenser på många olika områden. Inom socialutskottet har vi t.ex. diskuterat det problem som Ingegerd Troedsson nyss nämnde, hur det kan komma sig att LO-familjerna i så liten utsträckning utnyttjar den kommunala barnomsorgen. Det har antagligen flera olika orsaker, men en av dem är alldeles säkert att marginaleffekten slår särskilt hårt mot LO:s medlemmar. Eller ta den nu pågående avtalsrörelsen! Om en ensamförälder med inkomst under 120 000 kr. skall få en kronas löneökning netto måste arbetsgivaren punga ut med mellan 5 och 6 kr. brutto. Det är ju uppenbart att ett sådant system blir oerhört inflationsdrivande och att det motverkar den ekonomiska politik som regeringen försöker föra. Varför har vi då de här marginaleffekterna? Ja, de har uppstått framför allt genom socialdemokratins förkärlek för inkomstrelaterade avgifter och förmåner. I den principiella debatten hör vi ofta att socialdemokraterna står för en generell socialpolitik medan de borgerliga partierna påstås förorda en mer selektiv socialpolitik. Men det påståendet håller knappast streck, i varje fall inte för folkpartiet. Statistiska centralbyrån publicerade nyligen en rapport om den offentliga sektorns utveckling, där det framgick hur behovsprövade och generella förmåner hade utvecklats sedan 1970. Av den framgick det alldeles klart att de behovsprövade förmånerna ökade ganska kraftigt under perioden 1970 1976 men att de sedan låg stilla under perioden 1976-1982. De senaste åren har de behovsprövade bidragen åter ökat mycket kraftigt, framför allt då socialbidragen men också bostadsbidragen. Jag vill inte påstå att ni socialdemokrater i riksdag och regering ensamma har snickrat ihop den här fattigfällan. Ni har haft god hjälp av socialdemokraterna ute i kommunerna. För det är inte marginalskatterna i sig eller bostadsbidragen i sig eller barnomsorgstaxan i sig som skapar problemet, utan det är kombinationen av alla dessa tre saker staplade på varandra. När man lägger ihop den progressiva skatten och de successivt fallande bostadsbidragen och de successivt stigande barnomsorgstaxorna, det är då som barnfamiljerna och ensamstående föräldrar hamnar i knipan. Det är just genom dessa samlade effekter som socialdemokratisk fördelningspolitik slår särskilt hårt mot låginkomsttagarna. I höstas kom ny statistik från statistiska centralbyrån som visade hur fattigfällan är konstruerad. Vi har redovisat de uppgifterna i vår familjepolitiska motion. Det visar sig att mycket stora inkomstskikt utsätts för marginaleffekter som ligger omkring 73 96 — något olika i olika kommuner beroende på kommunalskatt och barnomsorgstaxa. Lika illa är det ställt för de tvåbarnshushåll där den högst betalde maken tjänar mellan 80 000 och 95 000 kr. om året. Där handlar det alltså också om marginaleffekter på ungefär 73 Je. Hur kan då problemet angripas? Vi har pekat ut några vägar. Först och främst måste vi komma bort från de differentierade taxorna. I höstas kunde vi här i riksdageni stor enighet besluta om en avveckling av de differentierade taxorna inom långvården och äldrevården, men när det handlar om barnomsorgen råder en förbenad konservatism bland socialdemokraterna ute i landet. Jag säger inte att det bara är socialdemokrater som är konservativa och jag säger inte att det gäller alla socialdemokrater, men de allra flesta socialdemokratiska kommunalpolitiker slår vakt om de inkomstrelaterade taxorna och bidrar därigenom till att fattigfällan består. Det andra problemet är bostadsbidragen. Vi menar att de borde frysas på nuvarande nivå och att man sedan successivt skulle ersätta dem med ett bättre fördelningspolitiskt instrument, självfallet på sådant sätt att de som får bostadsbidragen inte drabbas. Det finns olika metoder för detta. Man kan ge stödet i form av barnbidrag och flerbarnsstöd, och man kan införa speciella skattereduktioner. Det viktiga är att man kommer bort från dagens system, som bidrar till att fattigfällan består. Här verkar socialdemokraterna vilja gå en helt annan väg. I budgeten föreslås det att bostadsbidragen skall höjas både 1986 och 1987. Häromdagen förklarade finansministern att fler ensamstående borde få bostadsbidrag, och inom kort kommer ett förslag från bostadspolitiska kommittén där det också lär ingå ett förslag om ökade bostadsbidrag. Allt detta förstärker intrycket att socialdemokraterna är på fel väg när det gäller bostadsbidragen. Nu är det inte bara folkpartiet som driver den här uppfattningen. Häromveckan kom LO:s utredning om den offentliga sektorn med en mycket intressant slutrapport — Ingegerd Troedsson nämnde den också. Utredningen heter Fackföreningsrörelsen och välfärdsstaten, och den är signerad av Stig Malm, Sigvard Marjasin och många andra prominenta företrädare för fackföreningsrörelsen. Det intressanta med den rapporten var att den anslöt sig väldigt nära till den kritik som vi har riktat mot regeringen och socialdemokratin. LO-utredningen uttalar sig klart och tydligt mot differentierade taxor inom t.ex. barnomsorgen. Den påtalar också bekymren med bostadsbidragen och framför — precis som vi i folkpartiet gör i vår partimotion —- förslaget om att bostadsbidragen borde frysas på nuvarande nivå och ersättas med andra stödformer. Jag utgår från att Bengt Lindqvist har hunnit ta del av LO:s rapport och skulle gärna vilja ställa honom följande fråga: Tycker ni att Stig Malm, Sigvard Marjasin och de andra i LO-utredningen har rätt när de önskar enhetstaxor inom barnomsorgen? Har de rätt när de föreslår att bostadsbidragen skall frysas och ersättas med andra stödformer? Och om de har rätt, vad vill ni göra för att främja en sådan utveckling som leder till att vi kommer ur fattigfällan, att fördelningspolitiken fungerar väl också för låginkomsttagare? Jag skulle gärna vilja ha en reaktion från regeringens och Bengt Lindqvists sida på LO:s och folkpartiets synpunkter på hur vi skall komma ur fattigfällan, som drabbar låginkomsttagarna så svårt.

Herr talman! Antalet människor som behöver samhällets hjälp ökar ständigt. I dag erhåller, som tidigare har framhållits, en halv miljon människor i landet socialbidrag för sin försörjning. Samtidigt vet vi att antalet människor som förtidspensioneras av arbetsmarknadspolitiska skäl ökar. Det är ett par exempel på att grundtryggheten för många är hotad. Många omfattas inte av det sociala grundtrygghetssystemet på ett rättvist sätt. Grundtrygghet är, menar vi från centern, inte bara ekonomisk trygghet utan också social trygghet. Med det menar vi att man har rätt till trygghet för sin ekonomiska försörjning, rätt till arbete och bostad samt rätt till social gemenskap, inflytande och insyn samt gemenskap med andra människor. Herr talman! I mitt anförande kommer jag att begränsa mig till att beskriva situationen för några grupper i samhället som är särskilt beroende av en god grundtrygghet. Först och främst gäller det barnen. Svenska barn har i allmänhet och särskilt när man jämför med förhållandena för barn i andra länder en god materiell standard. Vad svenska barn saknar är ofta tid. Barn behöver tid med sina föräldrar, med andra vuxna och med andra barn. Barn behöver mer av emotionell trygghet. Omvänt gäller också att föräldrar behöver tid med sina barn. En alldeles nyligen publicerad statistik visar att kvinnor och män inte har samma trygghet. Karin Söder tog här i går upp dessa frågeställningar. Kvinnors pension är mycket lägre än männens. Det beror inte på att kvinnor inte har arbetat lika mycket som män, utan på att kvinnor har utfört annat arbete än män, ett arbete som varit oavlönat. Det är inte pensionsgrundande och ger ingen sjukersättning. Kvinnor har som föräldrar valt att avstå från förvärvsarbete för att ge sina barn tid. Även i dag väljer familjer att avstå från arbete utanför hemmet för att ge sina barn mer av tid och omvårdnad. Också nu är detta arbete oavlönat. Centerpartiet kräver att samhället erkänner denna arbetsinsats. Vi kräver vårdnadsersättning med 24 000 kr. per år och familj med små barn. Det är ett förslag som inte bara i ord utan också i handling visar vår inställning i denna fråga. Vi har också föreslagit en ökning av skattereduktionen för ensamförälder och hemmamake till 4 000 kr. per år, liksom en höjning av barnbidraget med 500 kr. per år. Dessutom, herr talman, har vi från centerns sida finansierat våra förslag. Jag säger detta med tanke på vad som har diskuterats från regeringshåll under de två senaste dagarna. Den andra grupp i samhället som jag vill belysa är alla de människor som behöver samhällets vård och omsorg på grund av handikapp eller ålder. Det övergripande målet är att alla människor som vill det också skall kunna bo kvar hemma. De skall inte bara ha möjligheter till en egen bostad — de skall också ha möjligheter att kunna skapa ett eget hem. Jag menar att det är en skillnad mellan att ha en bostad och ha förmånen till ett eget hem. Jag skall själv, inom vissa gränser, välja hur jag vill leva. Om vi skall kunna ge människor som på grund av sjukdom eller handikapp är beroende av vård och service samma rätt till självbestämmande och integritet som vi alla fordrar, krävs i många fall en ändrad inställning. Alla insatser måste utgå från den enskilda människans rätt att själv kunna påverka sin situation. Det ställer krav på omorientering från samhällets sida. Om omsorgen i framtiden skall vara av hög kvalitet krävs det en framsynt planering. Vi måste med uppmärksamhet följa utvecklingen på detta område, så att vård i hemmet inte leder till ökad isolering. Vi har i en motion framhållit att statsbidragssystemet måste vara så utformat att ålderdomshemsboende jämställs med boende i servicehus både när det gäller driftsoch när det gäller anläggningskostnader. Detta skapar goda förutsättningar för valfrihet och ett gott utnyttjande av våra vårdresurser. Också en god tillgång till utbildad öppenvårdspersonal med en väl anpassad utbildning är nödvändig för att tillförsäkra våra äldre en god vård. Vi får vidare se till att boendet i eget hem inte blir institutionsliknande. Under mina riksdagsår, herr talman, har jag särskilt fört fram behoven av insatser för att minska drogmissbruket i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika är en av de allra vanligaste orsakerna till att människor lever i misär. Det är en vanlig orsak till kriminalitet. Drogmissbruk tär på de människor som är beroende. Det tär också på deras anhöriga och deras vänner. Särskilt allvarligt är att missbruk ofta drabbar unga människor. Den bild av missbrukssituationen som socialministern målar upp i budgetpropositionen är enligt min mening alltför glättig. De insatser för att informera och upplysa föräldrar och ungdomar om missbruk vilka genomfördes i slutet av 1970-talet och under 1980-talets första år har givit positiva resultat. Unga människor tar nu i allt större utsträckning avstånd från droger. Tonårsföräldrar är mer observanta på hur och i vilka former drogmissbruk hos ungdomar visar sig. Resultatet är att antalet anmälda narkotikabrott har minskat under 1984. Alkoholkonsumtionen per individ och år har enligt statistiken sjunkit. Men att ta detta till intäkt för att insatserna kan minska och att vår uppmärksamhet kan tillåtas avta är inte bara vanskligt utan direkt farligt. Samtidigt som vi fick budgetpropositionen kunde vi i storstadspressen läsa rapporter från skolläkarorganisationen i Helsingfors, där skolläkarna varnar för att alkoholkonsumtionen bland unga återigen ökar. Samtidigt som justitieministern i sitt budgetförslag talar om minskningen i antalet anmälda narkotikabrott redovisar polismyndigheterna en kraftig ökning av antalet missbruksbrott under första kvartalet 1985. Vi har under ungefär tio år diskuterat och föreslagit åtgärder för att få drogfria fängelser och anstalter. Senast i morse fick vi i ett inslag i radion en beskrivning av hur situationen är. Jag måste säga att jag tycker det är mycket märkligt att vi inte har lyckats få anstalterna fria från droger.

En person i ledningen för en av de anstalter jag varit i kontakt med sade ungefär så här: Om vi fick arbeta som vi ville med de här problemen, skulle vi snart klara av dem och få anstalten fri från narkotika. Kampen mot drogmissbruket får enligt vår mening inte upphöra. Den innebär ett långsiktigt arbete med att lösa problem som det tar år att komma till rätta med. Det är de insatser som vi fattade beslut om för några år sedan som ger resultat i dag och i morgon. Det vi beslutar under detta år är sådant som skall ge resultat framöver. Opinionsbildningen är oerhört viktig i det här sammanhanget. Jag tycker att det är litet för tyst från regeringens sida när det gäller just opinionsbildningen mot drogmissbruket. Vi hade en helt annan diskussion om de här frågorna under den tid då de borgerliga hade ansvaret i departementet. 1977 års alkoholpolitiska beslut och 1978 års beslut beträffande kampen mot narkotikamissbruket ligger fast. Det var positiva ställningstaganden för ett planerat långsiktigt arbete inom framför allt det socialpolitiska området. Insatser i det förebyggande arbetet, information och verksamhet riktad till vissa grupper betonades då särskilt. Det gäller nu att undan för undan utvärdera effekterna av detta arbete och på grundval av det göra nya insatser och planera för framtiden. Herr talman! Jag vill avslutningsvis säga att om politiken på område efter område inriktas på att skapa valfrihet, decentralisering och rättvisa, ökar människornas möjligheter att bemästra olika situationer. Det är på grund av brister i den politiska inriktningen som allt flera hamnar i situationer där socialbidrag är det enda återstående alternativet. Enligt vår mening ställer den snabba ökningen av antalet socialbidragstagare krav på en högre ambitionsnivå för arbetsmarknadsoch regionalpolitiken, för familjepolitiken och för rättvisan i skattesystemet. Regeringen har under den senaste tiden tagit initiativ för att få en uppfattning om orsakerna till det kraftigt ökade antalet socialbidragstagare. Enligt vår mening är det viktigt att en sådan analys även omfattar de vidgade perspektiv som vi pekat på i våra motioner. Det är också viktigt att analysera regionala variationer, vilka inte kan förklaras med arbetsmarknadsskäl.

Herr talman! Ett av regeringens få konkreta vallöften var att kompensationsnivån i delpensionsförsäkringen skulle återställas till 65 90 från nuvarande 50 Zo. Trots detta saknas förslaget i regeringens budget. På direkta frågor till ansvarigt statsråd om när den här höjningen kan väntas har svaren varit svävande. Regeringen diskuterar frågan, och man skall återkomma under mandatperioden. Så har beskedet varit. Tlördags preciserade dock finansministern i ett tal i Norrköping vad det är regeringen diskuterar: Delpensionerna skall höjas så snart barnfamiljerna fått sitt, sade han som svar på en fråga. Bortsett från att ett sådant uttalande — att ställa pensionärerna mot barnfamiljerna — strider mot arbetarrörelsens grundinställning i fördelningspolitiken, är det ett sätt att spela på folks okunnighet om hur olika förmåner finansieras. Delpensionerna finansieras genom en särskild fond och betalas av arbetsgivaravgifter. Delpensionerna belastar således inte statsbudgeten och konkurrerar därmed inte heller om utrymmet för höjda barnbidrag, bostadsbidrag och sänkt moms. Delpensionsfonden har tidigare haft ett underskott, men det har vänt. Förra året gav fonden ett överskott, och i år är överskottet i fonden så stort att det mer än väl räcker för att återställa kompensationsnivån till 65 96. Feldts uttalande om barnfamiljer och delpensionärer gör det också berättigat att varna statsrådet Lindqvist för uppgörelser med centern om barnfamiljernas ekonomi, eftersom centern ju föreslår att deras förslag om vårdnadsbidrag till småbarnsföräldrar skall betalas med ett slopande av återställandet av kompensationsnivån i delpensionen. Arbetande människor som slitits ut i tunga arbeten och som därför inte orkar arbeta heltid fram till pensioneringen skall alltså tvingas att avstå från delpension för att de som har råd att avstå från förvärvsarbete skall få stanna hemma med vårdnadsbidrag. Vad är det egentligen som regeringen diskuterar och överväger i stället för att omedelbart återställa kompensationsnivån i delpensionen? Det finns ju inte några ekonomiska hinder. Vad är det då ni inte är överens om i regeringen? I den fördelningspolitiska debatten talas det ofta om pensionärerna som en grupp i samhället, vilket kan ge föreställningen att det inom pensionärsgruppen råder liknande villkor. När budgetpropositionen lagts fram fick vi av regeringsföreträdare veta att pensionärerna under 1986 skulle få en standardförbättring, i och med att pensionerna höjdes med 6,9 96, vilket skulle vara mer än förväntade prishöjningar under året. Om denna presentation av vad pensionshöjningen innebär också är ett försök att spela på okunnighet, så har det misslyckats. Pensionärerna minns både vallöften om fullt värdesäkrade pensioner och principerna för uppräkningen av pensionerna. Pensionshöjningen i år var en kompensation för prisstegringar under perioden den 15 november 1984— den 15 november 1985 och har inget som helst samband med väntade prishöjningar 1986. Inte förrän i år, 1986, har pensionärerna fått kompensation för de hyresoch energiskattehöjningar som skedde i december 1984. Värdesäkringssystemet för pensionerna är uppbyggt så, att pensionärerna under de första tolv månaderna efter en prisstegring alltid själva så att säga får betala för denna. fr.o.m. den fjortonde månaden får de kompensation, alltså i efterskott. Ett sådant system kan aldrig åstadkomma några standardökningar. Det handlar således hela tiden om att ge kompensation i efterskott, och kompensationen betalas i procent. Det innebär att de som har de lägsta pensionerna också får den minsta kompensationen. Klyftan mellan de pensionärer som har låg pension och de pensionärer som är välbeställda ökar hela tiden. De som har de lägsta pensionerna - till övervägande delen gäller det kvinnor — kan inte vänta ända till dess att den tillsatta pensionsberedningen är klar med sitt arbete och eventuella förbättringar genomförts. De måste omedelbart få inkomstförstärkningar. Därför föreslår vi i vpk kraftigt höjda bostadstillägg för pensionärer. Det kommunala bostadstillägget skall, enligt vårt förslag, motsvara den faktiska hyran för en tvårumslägenhet. Återigen har centern — det framgick av Karin Söders uttalanden i går — tagit upp frågan om de s.k. undantagspensionärerna. Att berörda män — för det gällde i huvudsak män — ställde sig utanför ATP-systemet och således inte har fått något pensionstillskott är en sak. Men att detta även drabbar änkorna till dessa män är stötande. Det är nu 25 år sedan ATP infördes, och onekligen har en hel del hänt sedan dess i fråga om jämställdheten. Då, för 25 år sedan, var det nog inte så vanligt att kvinnan hade någonting att säga till om vad gällde mannens göranden och låtanden på det ekonomiska området. Men nu, år 1986, är det väl ändå dags att sluta upp med att betrakta kvinnorna som ett bihang till sina män. Det är dags att städa upp efter dem som förespråkade privata pensionslösningar framför en allmän tilläggspension. Man får lov att svälja eventuell prestige och finna sig i att man måste ge änkorna ett pensionstillskott. Barnfamiljerna är lika litet som pensionärerna en enhetlig grupp. Det finns många barnfamiljer som har det bra ställt — barnfamiljer som bor i en god miljö, som har råd att ge sina barn en lång utbildning och att skicka dem på språkresor och skidsemestrar. Skillnaderna och klyftorna i samhället går inte mellan dem som har barn och dem som inte har barn. Skillnaderna i fråga om ekonomiska villkor går i stället, och det gäller överallt i samhället, mellan högavlönade och lågavlönade, mellan dem som äger någonting och dem som är egendomslösa. Om man har barn eller inte saknar i och för sig betydelse i detta sammanhang. Den s.k. nyfattigdom som vi har börjat tala om innebär inte att redan rika plötsligt har blivit egendomslösa utan den innebär att de redan fattiga har blivit ännu fattigare. Människor som tidigare har levt på marginalen har så att säga fallit under strecket. Klyftorna i samhället har således ökat. Från de borgerliga partiernas sida har man aldrig varit anhängare av arbetarrörelsens fördelningspolitiska ambitioner att omfördela landets tillgångar, till förmån för lågavlönade och egendomslösa. När borgerliga politiker talar om en rättvis fördelningspolitik förespråkar de inte en omfördelning från de rika, från kapitalet, till de mindre välbeställda utan då förespråkar de en omfördelning inom låglönekollektivet. Pensionärerna skall till förmån för barnfamiljerna avstå möjligheten till delpension. Så lyder centerförslaget. Sjuka och handikappade skall betala rejält för sina läkarbesök och mediciner och få en försämrad sjukförsäkring. Inga bostadsbidragshöjningar för de sämst ställda, däremot ökade mjölkkostnader för alla med 2 kr. per liter. Så vill folkpartiet betala ”förbättringar” för barnfamiljerna. Förutom minskade matsubventioner vill moderaterna sänka skatten, främst för de högavlönade — 10 miljarder i sänkta marginalskatter. De lågavlönade har inte några problem med marginalskatter. Ett avdrag på skatten är alltid värt mer ju högre inkomst man har. Alla borgerliga partier vill sänka skatten på aktier, arv, gåvor och förmögenheter. De vill även dra in pengar från kommunerna: moderaterna 6,5 miljarder, folkpartiet 6 miljarder och centern 3,5 miljarder. Även regeringen tar pengar från kommunerna. Minskade statsbidrag till kommunerna medför försämrade möjligheter för kommunerna att svara för servicen inom barnomsorg, åldringsvård, skola samt sjukoch hälsovård och för handikappade. Åter vill man med den ena handen ta från en redan behövande grupp för att med den andra handen ge till, som i detta fall, barnfamiljerna. Vänsterpartiet kommunisterna förespråkade en helt annan fördelningspolitik. Våra förslag om höjda barnbidrag och bostadsbidrag samt slopande av matmoms och utbyggnad av barnomsorg och föräldraförsäkring skall betalas genom ökade aktieskatter och bolagsskatter, engångsskatt på förmögenheter, realräntebeskattning, samt höjda vattenkraftsoch barnomsorgsavgifter. Inga Lantz försökte i går förgäves få ett besked från Kjell-Olof Feldt om varför socialdemokraterna lämnar kapitalet i fred och förespråkar en fördelningspolitik, som till stora delar överensstämmer med den borgerliga. Man kan inte låta bli att undra om det faktum att hon inte fick något svar berodde på att hon som kvinna trampade in i de stora pojkarnas finansdebatt — eller vill socialdemokraterna inte diskutera den nuvarande socialdemokratiska fördelningspolitiken? Många undrar, inte bara kommunister utan även de som röstade på socialdemokraterna i hopp om en ny fördelningspolitik. Bengt Lindqvist är den minister som skall hålla i partiöverläggningarna om barnfamiljernas ekonomi. Därför vill jag ställa frågan: Är Bengt Lindqvist överens med Kjell-Olof Feldt om att delpensionerna inte skall höjas förrän barnfamiljerna har fått sitt? Jag vill också veta hur Bengt Lindqvist ser på betalningen av förbättringarna för barnfamiljerna. Vilka skall betala? Skall betalningen ske genom omfördelningar inom löntagarkollektivet eller skall man ta från den del där pengarna finns, från kapitalet? Min sista fråga till ministern är: Vad blir egentligen utfallet för de handikappade av de 75 milj.kr. som regeringen anslår i budgeten till olika förbättringar inom färdtjänsten, till de handikappades organisationer och till åtgärder inom skolan? Vad blir det samlade utfallet när regeringen samtidigt drar in 2,5 miljarder från kommunerna? Ingen kommun — och det vet Bengt Lindqvist — har hittills levt upp till vad socialtjänstlagen föreskriver i 21 § om kommunernas speciella ansvar för människor med handikapp. Kommunernas brister är på många håll väldigt stora. Bl.a. ledsagarservice för synskadade saknas i 70 20 av landets kommuner. Och det finns stora brister inom färdtjänsten och den sociala hemtjänsten. Dessa brister beror på att kommunerna saknar resurser. Vad blir effekterna för de handikappade när staten drar in 2,5 miljarder? Kommer kommunerna att kunna ge handikappade den service som socialtjänstlagen föreskriver? Tror ministern att kommunerna bygger ut servicen för handikappade när inkomsterna minskar?

Herr talman! Efter att ha lyssnat till Margö Ingvardsson noterar jag att centern vid behandlingen av motionen i fråga om pensionstillskott kommer att få stöd från vpk när det gäller kravet på att de som i dag inte har något pensionstillskott skall få det. Det var kontentan av vad Margö Ingvardsson sade. Det tackar jag för! När det gäller barnfamiljerna vill jag säga att vi prioriterar barnens behov av att få umgås med sina föräldrar i större utsträckning än vad som är fallet i dag på grund av att många föräldrar har lång arbetsdag. Vårdnadsersättningen ger möjligheter för föräldrar, exempelvis ensamstående, att förkorta sin arbetsdag — att stanna hemma större delen av dagen eller hela dagen — och på det sättet få mera tid för barnen. Det handlar om en ersättning för detta arbete. Utgångspunkten för vårt förslag är barnens behov, något som vi prioriterar mycket högt.
Herr talman! Jag har två kommentarer med anledning av Margö Ingvardssons anförande. Moderaterna vill sänka skatterna för de högavlönade, sade Margö Ingvardsson. Det kanske kan vara av intresse att tala om att tre fjärdedelar av de marginalskattesänkningar vi föreslagit tillfaller inkomstskikten mellan 70 000 och 120 000 kr. Det är inkomsttagarna i den gruppen som Margö Ingvardsson kallar för de högavlönade. Har man inte från vpk:s sida avlägsnat sig litet för mycket från verkligheten? Den andra kommentaren jag skulle vilja göra är att det, vilket också Rune Gustavsson påpekade, är intressant att höra att vpk nu visar intresse för att ta bort den orättvisa som gäller änkorna till de s.k. undantagandepensionärerna, dvs. de änkor som livsvarigt skall nöja sig med en väsentligt mycket lägre pensionsnivå än alla andra. Om vpk vidhåller denna inställning och om också folkpartiet är berett att ställa upp, betyder det att det i kammaren finns en majoritet för att ta bort den skamfläck som detta innebär — och det redan under innevarande riksmöte. Det var i så fall ett mycket positivt besked från vpk:s sida.

Herr talman! Ja, både centern och moderaterna har fattat rätt. Vi tycker att det nu är dags att ge dessa änkor sitt pensionstillskott. Däremot tycker vi att männen får stå sitt kast. Det var ju inte alltid bara ekonomiska skäl som fick dem att avstå från ATP. Och det fanns också partier här i riksdagen som förespråkade privata pensioner i stället för en allmän tilläggspension. Vi tycker inte att dessa kvinnor skall straffas för sina mäns handlande, utan vi anser att änkorna nu skall ha sitt pensionstillskott. När vi skrev den här motionen noterade vi också att om de borgerliga partierna stod fast vid sitt förslag, kommer änkorna att få sitt pensionstillskott. Så några ord om moderaternas skatteförslag. Moderaterna har i sin ekonomisk-politiska motion lagt fram ett förslag om att staten skall använda 10 miljarder för att sänka marginalskatten. En marginalskatt över 50 90 har man först om man tjänar mer än 124 000 kr., den s.k. brytpunkten. I det inkomstläget ligger inte majoriteten av svenska folket, och framför allt inte de kvinnor som förvärvsarbetar. Medelinkomsten för kvinnor är fortfarande bara 70 000 kr. Med en sådan inkomst har man ingen marginalskatt. Moderaterna föreslår också, i sitt familjepolitiska program, att man skall få göra avdrag på skatten i förhållande till hur många barn man har. 15 000 kr. per barn skall man få dra av. Det är klart att detta låter förledande. Tänk, jag får dra av 15 000 kr. per barn. Det kommer jag nog att tjäna på, resonerar kanske några. Men vi måste samtidigt se efter vilka inkomster som kommunerna och staten förlorar. Moderaterna vill ju dessutom ta bort statsbidraget till barnomsorgsavgift. Om man följer moderaternas egna beräkningar, visar det sig att en plats i den kommunala barnomsorgen kostar någonstans mellan 30 000 och 40 000 kr. Vad hjälper det då med ett skatteavdrag på 15 000 per barn, om man själv skall betala barnomsorgen för sina barn? Då räcker det inte ens med ett avdrag för två barn för att få ihop till en barnomsorgsavgift. Detta visar att lågavlönade tjänar på att vi över skatten solidariskt betalar vissa gemensamma omsorger. De som är lågavlönade och inte kan betala hela barnomsorgsavgiften själva tjänar på att barnomsorgen är skattefinansierad.

Herr talman! Margö Ingvardsson har läst på oförlåtligt illa. Vi vill inte sänka marginalskatten till 50 20. Vi vill sänka den till 40 96 ända upp i inkomstläget 140 000 kr. Den helt övervägande delen av dessa sänkningar tillfaller, som jag sade, inkomstlägena mellan 70 000 och 120 000 kr. Så var det med den saken. När det gäller grundavdraget för barn vid den kommunala beskattningen tror jag att Margö Ingvardsson vid närmare eftertanke ändå håller med mig. Vi tänker oss två hushåll som har säg 80 000 kr. i inkomst. Det ena hushållet har barn, det andra har det inte. Självfallet är det då hushållet med barn som har den lägre skatteförmågan. Det är därför som vi vill ge barnfamiljen detta grundavdrag på 15 000 kr. per barn. Missuppfattningen är lika påtaglig beträffande barnomsorgen och vårdnadsersättningen. Vi vill använda ungefär 5 960 av det stöd som det allmänna i dag betalar ut till den kommunala barnomsorgen till en vårdnadsersättning på 6 000 kr. skattefritt för alla barn mellan 1 och 3 års ålder. Det är en förbättring för alla dem, inte minst inom LO, som själva får stå för sina barns omsorg och tillsyn och för dem som själva vill ta hand om barnen. De som har barn i denna ålder och som föredrar kommunal barnomsorg, Marg6ö Ingvardsson, använder vårdnadsersättningen till att betala en motsvarande högre avgift. Men detta gäller bara de barn för vilka vårdnadsersättning erhålls. Fördelen för dem som föredrar kommunal barnomsorg är att det på detta sätt blir kortare köer till den kommunala barnomsorgen och, sannolikt, betydligt bättre möjligheter att kunna vidmakthålla den höga kvalitet på den kommunala barnomsorgen som för oss är så väsentlig. Detta visar att vår politik skulle vara till gagn för alla barnfamiljer, inte minst för dem som i dag har svag ekonomi.
Herr talman! Det är klart att det blir kortare köer till barnomsorgen om man höjer barnomsorgstaxorna enligt moderaternas förslag. Då kommer de lågavlönade helt enkelt inte att ha råd, trots bidraget på 6 000 kr. om året i vårdnadsersättning, att efterfråga barnomsorg. Valfriheten ökar för de välbeställda, därför att de dessutom får råd att efterfråga en privat barnomsorg. Moderaternas skatteförslag gynnar folk med höga inkomster. Ni vill sänka skatten — marginalskatten har vi redan talat om — med 10 miljarder kronor. Ni vill sänka förmögenhetsskatten, arvsoch gåvoskatten samt aktiebeskattningen. Om ni hade lagt fram ett skatteförslag som bara riktade sig till inkomstgrupperna mellan 70 000 och 120 000 kr. och sagt, att de inkomster som stat och kommuner förlorar genom att folk i dessa inkomstklasser betalar mindre i skatt skall tas från kapitalet, där pengarna finns, att arvs-, förmögenhetsoch gåvoskatten skall höjas och en större omsättningsskatt på aktier införas, då hade vi kunnat diskutera det. Men ni vill ju bara sänka skatten för dem som redan har höga inkomster. När ni föreslår skattesänkningar innebär det oerhört stora utgifter för kommunerna. Det påverkar kommunernas möjlighet att erbjuda befolkningen service — den service som gamla människor, barnfamiljer, handikappade och sjuka är i det största behovet av, de som inte har råd med moderaternas privata lösningar på de här problemen.

Herr talman! Vårt sociala välfärdssystem är ett uttryck för en fördelningspolitik som bygger på rättvisa och solidaritet. Den generella välfärdspolitiken skall emellertid inte enbart ge social trygghet — den skall också bidra till att frigöra människornas resurser och därmed skapa tillväxt i samhället både ekonomiskt, socialt och kulturellt. Den spelar en helt avgörande roll när det gäller att skapa utjämning mellan människor. Det är av alla dessa skäl, som vi måste slå vakt om den välfärd vi har byggt upp i vårt land. Under ett möte för någon tid sedan hävdade en deltagare att vi politiker måste tala mer om etik och moral. Det är alldeles riktigt — vi borde tala mycket mer om etik och moral, och egentligen är hela den fördelningspolitiska frågan en moralisk fråga. Vi borde tala mer om människors lika värde; mer om jämlikhet; just därför att vi är så olika och har så olika förutsättningar; mer om vad vi kan göra tillsammans. Vi måste kort sagt klargöra vad solidariteten kräver av oss och ställa detta mot det egoismens budskap som i den ekonomiska krisens spår har gjort sig brett i samhället. Låt mig också säga, herr talman, att jag inte upplever de allt starkare röster, som i dag hörs och vilkas krav är ökad rättvisa, som ett hot mot socialdemokratin och arbetarrörelsen. Efter ett årtionde då debatten mest har handlat om hur miljonärerna blivit allt rikare och hur börshajarna gjort stora klipp — detta har för övrigt ofta glorifierats i massmedia — är det nu utomordentligt frigörande att debatten åter handlar om solidaritet och rättvisa och att dessa frågor kommer högt upp på den politiska dagordningen. De senaste årens kamp mot de nyliberala idéerna har påmint oss om att den välfärd vi har inte är sjävklar. Birger Norman hade rätt. Solidariteten är inte en gång för alla given. Den måste gång på gång erövras på nytt. Just nu upplever jag att solidariteten åter kan sättas i centrum och jämlikhetssträvandena utgöra utgångspunkten för vårt samhällsarbete. När socialdemokratin övertog regeringsmakten 1982 hade vi en gigantisk uppgift framför oss. Vi skulle göra det som inte hade varit möjligt någon annanstans. Vi skulle bekämpa arbetslösheten, få ned inflationen, minska underskotten och samtidigt bevara och helst i en del avseenden utveckla välfärden. Detta hade man, som sagt, inte lyckats med i något annat land. I västvärlden lanserades i stället ekonomiska teorier som innebar att obalansen i ekonomin och inflationen endast kunde bekämpas till priset av ökad arbetslöshet och sociala nedskärningar. Dess värre anammades dessa idéer också av partier och organisationer här i Sverige. De socialdemokratiska segrarna i valen 1982 och 1985 blev ett svidande nederlag för dessa nyliberala idéer. Vi har därefter i praktisk handling visat att det är möjligt att bedriva den tredje vägens politik med framgång och att bekämpa både underskott i finanserna, arbetslöshet och inflation samtidigt. För oss socialdemokrater har kampen mot arbetslösheten alltid haft en central plats i välfärdsbygget. Socialpolitiken kan aldrig ses isolerad från den ekonomiska utvecklingen och inte heller från människors möjligheter till arbete. Det helt avgörande för en framgångsrik välfärdspolitik är kampen för ökad sysselsättning och en fortsatt minskning av inflationen. Det är det enda som kan skapa förutsättningar för reella förbättringar av lönerna. Detta är till gagn för alla medborgare — både löntagare, företagare och pensionärer. Jag är den förste att medge att våra ansträngningar att få Sverige på rätt väg efter de sex borgerliga åren har skapat fördelningspolitiska spänningar i vårt samhälle. Alltjämt finns stora orättvisor. Självfallet väcker det indignation bland vanliga löntagare när de själva tvingas hålla igen medan börshajarna skor sig. Självfallet är det någonting som inte är bra när antalet socialbidragstagare ökar. Men det finns tyvärr inga genvägar. Samtidigt är det regeringens uppfattning att vi av fördelningspolitiska skäl måste göra en del insatser för särskilt utsatta grupper. Därför har vi i årets budgetproposition kunnat flytta fram positionerna på handikappområdet. Det gäller insatser inom flera viktiga områden såsom arbetsmarknad, utbildning, kultur, forskning och stöd till handikapporganisationerna. Det rör sig sammanlagt om 75 milj.kr. Inte någon särskilt stor summa, men sätts pengarna in på ett effektivt sätt kommer de till nytta. Vi har vidare avskaffat de differentierade vårdavgifterna inom sjukvården. Vi har fattat beslut om en ny omsorgslag. Ett annat exempel på sådana riktade fördelningspolitiska åtgärder är den förbättring av bostadsbidragen som finns i budgeten. Vi har som bekant också inbjudit företrädare för oppositionen till överläggningar om det familjepolitiska stödet. Barnfamiljernas situation är fortfarande kärv. Antalet barnfamiljer som utnyttjar socialbidrag har ökat snabbt, från 68 000 år 1981 till 95 000 år 1984, eller med närmare 39 96. Den familjepolitiska reform som vi genomförde från den 1 januari i fjol innebar en kraftig höjning av barnbidraget och också en höjning av garantibeloppet inom föräldraförsäkringen. Men det är uppenbart att läget fortfarande är besvärligt för stora grupper barnfamiljer. Eftersom vi skall träffas i nästa vecka vill jag inte nu ge mig in i en detaljdiskussion om de olika insatser som är aktuella. Men jag vill ändå tillåta mig några kommentarer. ' Av motioner och uttalanden från oppositionen drar jag slutsatsen att det finns en vilja att göra insatser. Det finns också en ökad uppfattning kring barnbidraget som tänkbar insats, och uppslutningen är större än den var förra gången det var aktuellt med överläggningar. Samtidigt kan vi konstatera att splittringen inom det borgerliga lägret, som funnits i 20 år, fortfarande är lika stor eller rent av större. Det gör det naturligtvis inte lättare att nå bred enighet när vi så småningom skall överlägga. Splittringen gäller dess värre både insatser och finansieringsformer. Herr talman! Överläggningarna äger rum i nästa vecka. Vi socialdemokrater kommer till dessa överläggningar i syfte att tillsammans med oppositionen söka finna stöd för rejäla förbättringar för barnfamiljerna. Hur långt vi kommer i dessa överläggningar beror på oss och de andra som deltar. Låt mig nu till sist ta upp några av de frågor som aktualiserades i de tidigare inläggen. Ingegerd Troedsson tog upp frågan om infektionerna vid daghemmen. Jag är inte lika orolig som Ingegerd Troedsson efter att ha tagit del av en redovisning från ett par läkare som sysslar med detta. Men jag vill gärna säga att jag för min del är beredd att ta upp frågan och överväga ytterligare åtgärder. När det gäller föräldraförsäkringen vill jag först påpeka att garantibeloppet faktiskt höjdes förra året från 37 till 48 kr., vilket inte kan beskrivas som en urgröpning. Jag vill också hävda att inkomstbortfallsprincipen, som gäller för föräldraförsäkringen, är den enda rimliga att hålla sig till. Jag tror vidare att föräldraförsäkringen utgör den bästa garantin för att skapa valfrihet för föräldrarna. Men jag medger gärna att föräldraförsäkringen behöver byggas ut, och jag kan också tänka mig att diskutera formerna för att öka flexibiliteten ytterligare i föräldraförsäkringen. De borgerliga talar vackert om valfriheten. Min uppfattning är att den viktigaste valfrihetsfrågan inom detta område är möjligheten att kunna förena arbete, föräldraskap och personlig utveckling. Med den utgångspunkten menar jag att de insatser som nu finns är riktiga, dvs. barnomsorg, föräldraförsäkring, barnbidrag. Sedan måste vi också nå fram till en arbetstidsförkortning. Föräldraförsäkringen är överlägsen de olika vårdnadsersättningar som har presenterats. Den är överlägsen därför att den är den enda form som innehåller det ekonomiska stöd som faktiskt behövs för att i realiteten skapa valfrihet. Barnomsorgen måste byggas ut så att alla som vill ha del av den kan få det. Det krävs för att ett verkligt val skall föreligga mellan att stanna hemma och att arbeta. Tarschys var inne på fattigdomsfällan. I princip är det en socialdemokratisk uppfattning att vi skall satsa på de generella åtgärderna och att vi skall bort från inkomstprövade insatser av olika slag. När det gäller de här beskrivna problemen vill jag emellertid peka på att både bostadsbidraget och de differentierade barnomsorgstaxorna i dag betyder mycket för låginkomsttagarna. Jag menar att vi på sikt måste arbeta oss bort från den fälla som onekligen föreligger, men det måste ske i sådana former att vi klarar det på lång sikt och ser till att de ekonomiskt svaga grupperna i samhället inte kommer i kläm. Så till Rune Gustavsson. Regeringen tar allvarligt på missbruksfrågorna och har inte haft för avsikt attt ge en glättad bild av läget. Samtidigt konstaterar vi att det har skett förbättringar — det är viktigt att också kassera in dem och notera att det ibland faktiskt rör sig åt rätt håll. Jag vill hävda att regeringen när det gäller både alkoholpolitiken och narkotikapolitiken har varit aktiv och att de insatser som gjorts under vår tid — sedan 1982 — varit framgångsrika. Jag skall försöka besvara några av dem. När det gäller det påstådda uttalandet av finansministern vill jag säga att det inte finns någon som helst avsikt att finansiera familjepolitiska insatser med hjälp av delpensioneringen. Om Kjell-Olof Feldt alls har sagt någonting i stil med vad som här citerades har han säkert menat att barnfamiljerna ligger före i tidtabellen — det finns som bekant inget förslag i årets budgetproposition om att förändra delpensioneringen. Men löftet om att det skall ske under valperioden står kvar. Däremot aviserar vi som bekant att vi vill diskutera insatser för barnfamiljerna nu. Det är alltså en fråga om tidtabellen. När det gäller pensionerna generellt har de nu värdesäkrats. 6,9 20 höjdes pensionerna med vid årsskiftet — det är en full värdesäkring beräknad efter KPI. Med den förväntade låga inflationen under 1986 får pensionärerna ökad köpkraft. Det är ingen motsättning mellan dessa båda fakta. Sedan vill jag gärna säga att det löfte som vi socialdemokrater har givit i fråga om pensionerna är att under två förutsättningar reellt förbättra pensionerna och ta igen den sänkning på 4 26 som vi enades om med pensionärsorganisationerna efter devalveringen. De två förutsättningarna är att löntagarna får reella förbättringar och att samhällsekonomin i övrigt tillåter en insats. Det löftet står vi givetvis för. Det låter på Margé Ingvardsson som om regeringen hade avsett att de indragningar av medel till kommunerna som vi nu gör skall leda till nedskärningar. Avsikten är ju att utnyttja det läge som uppstått — vi vet i dag med 100 96 säkerhet att kommunerna får ökade inkomster under 1987 och 1988. Därmed har de goda förutsättningar att kompensera de neddragningar staten nu gör. Målet om en enprocentig expansion av kommunernas verksamhet ligger fast. Men kommuner och landsting har inte hållit sig till en sådan expansionstakt hittills utan låtit expansionen gå betydligt längre.

Herr talman! Börje Stensson har frågat jordbruksministern vilka åtgärder han är beredd vidta mot bakgrund av farhågor och krav som framförts beträffande användning av rötslam inom jordbruket. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Ett omfattande arbete har sedan många år bedrivits inom lantbruket, miljövården och hälsoskyddet beträffande användning av rötslam inom jordbruket. Anvisningar i detta avseende har funnits sedan 1973. Naturvårdsverket sammankallade i december 1985 företrädare för Lantbrukarnas riksförbund, Svenska vattenoch avloppsverksföreningen och Svenska renhållningsverksföreningen för nya överläggningar om omhändertagande av slam från kommunala avloppsreningsverk. Naturvårdsverket angav därvid sin avsikt att inom sex månader komplettera de sedan 1979 nu gällande råden för slamhantering med sikte på en sänkning av metallhalter i slammet. Verket meddelade också att ett nytt genomgripande arbete skall startas beträffande slutligt omhändertagande av kommunalt avloppsslam. De av naturvårdsverket föreslagna åtgärderna godtogs enligt uppgift av de Övriga parterna vid överläggningen. Det är nödvändigt att undvika förorening av åkermarken med tungmetaller och annat som kan vara skadligt för markens produktionsförmåga och olämpligt med hänsyn till miljöoch hälsoskydd. Jag förutsätter att den nya granskning av frågan som naturvårdsverket påbörjat skall leda till resultat som är tillfredsställande såväl från jordbrukssynpunkt som beträffande miljöoch hälsoskyddsintressen. Jag vill vidare erinra om att regeringen också på andra sätt arbetar för en minskning av tungmetallbelastningen på åkermark, bl.a. genom åtgärder för att få till stånd en minskad kadmiumhalt i handelsgödsel. I proposition 1984/85:74 om jordbruksforskning, m.m. föreslår också regeringen att vissa medel skall ställas till skogsoch jordbrukets forskningsråds förfogande för forskning inom ramen för ett av rådet redovisat program. I detta program pekas även på frågan om tungmetaller i slam.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Ingvar Carlsson för svaret på min fråga till jordbruksministern. När nu vice statsministern och tillika miljöministern fått ta över uppgiften att svara får jag uppfatta det så, att problemet med spridning av rötslam över svensk jordbruksmark är en miljöfråga. Problemet är ju inte nytt. Vid flera tillfällen har frågan behandlats även här i riksdagen. I december blev frågan åter mycket aktuell, bl.a. mot bakgrund av reportage och debatter i tidningen Land. Debatten var också en del i den mycket laddade debatten kring förädlingen av jordbruksprodukter. I den debatten lämnades de som jobbar med jordbruk och djurskötsel och förädling till livsmedel av dessa råvaror praktiskt taget helt utan stöd av lagstiftare och regering. I det läget ville böndernas fackliga företrädare — Lantbrukarnas riksförbund — att man tills vidare inte skall ta emot och använda rötslam i jordbruksdriften, eftersom också en sådan användning i ett framtida läge skulle kunna betraktas som icke önskvärd och ge möjlighet till ett angrepp mot svensk jordbruksnäring. Man är bränd helt enkelt! Lagar, forskning, avtal och rationaliseringskrav har drivit bonden in i den yrkessituation som nu bedöms som en miljösynd att begabba från många håll. Jag tror att man menar att det är rimligt att vi i riksdagen så småningom får ta ansvaret för en lagstiftning i fråga om rötslam och åkermark. Bönderna har med all rätt tyckt att det blir svårare att springa ifrån ansvaret efter en sådan procedur, när framtida konsumenter kanske kommer för att hänga odlarna på 1990-talet. Låt mig fråga statsrådet Carlsson så här: Är Ingvar Carlsson tillfredsställd med det sätt på vilket kommunernas reningsverk gör sig av med sitt rötslam? Anser statsrådet att naturvårdsverket bör ta reglerna för rötslamsbehandling och gränsvärden med förtur? Kan statsrådet tänka sig ett temporärt förbud och ny lagstiftning?
Herr talman! Jag har i mitt svar till Börje Stensson redovisat att det ansvariga verket har satt i gång ett arbete som bedrivs med största skyndsamhet. I det arbetet har det förekommit överläggningar med företrädare för Lantbrukarnas riksförbund och andra berörda föreningar och organ. Det är givet att regering och riksdag nu bör avvakta verkets bedömning av frågan. Sedan skall vi givetvis ta det politiska ansvar som Börje Stensson uttalade sig för här tidigare. Jag skall självfallet återkomma till riksdagen om jag så finner befogat.
Herr talman! I svaret antyds att även LRF skulle ha varit till freds med överläggningarna som hölls i december. I det nummer av tidningen Land som kommer ut i morgon står det att LRF vägrar kompromissa om rötslammet. Är då inte statsrådet beredd att medverka till ett förbud mot spridning av rötslam, såsom de närmast berörda vill? Eller uppfattar statsrådet det så att de närmast berörda, som man måste skydda, i det här fallet är kommunala reningsverk som får svårt att avsätta sitt rötslam, om det blir ett sådant förbud som LRF vill ha?

Herr talman! Kerstin Ekman har frågat mig om regeringen utan att invänta riksdagens behandling av propositionen med förslag till lag om hushållning med naturresurser avser att besluta i vattenmål gällande Skinnmuddselet i Gide älv. Riksdagen tog våren 1984 och våren 1985 ställning till en plan för vattenkraftens fortsatta utbyggnad. Riksdagen lade då fast en plan som omfattar ett hundratal projekt, bland dem två projekt i Gideälven. Det ena av dessa projekt är Skinnmuddselets reglering. I vattenkraftberedningens betänkande Vattenkraft rådde stor enighet om att Skinnmuddselet skulle föras till planen för vattenkraftens utbyggnad. Endast vpk:s ledamot motsatte sig detta. Av riksdagens beslut framgår att det är angeläget att snarast ta ställning till projekten för att snabbt kunna påbörja genomförandet av planen. Enligt riksdagens beslut är det också angeläget att projekten kan medföra en regionalt samlad och i tiden utsträckt sysselsättning. Regeringen fattade mot denna bakgrund beslut om Skinnmuddselets reglering med Stennäs kraftverk för en vecka sedan. Företaget har befunnits tillåtligt enligt vattenlagen. Kerstin Ekman nämner hotet mot uttern och risken för försurning vid en utbyggnad. I regeringsbeslutet fastställdes hårda villkor för att en utbyggnad skall få ske. När det gäller försurningen skall sökanden i samråd med länsstyrelserna utarbeta ett kontrollprogram för att motverka eventuell försurning. Sökanden åläggs också att vidta och bekosta de åtgärder som behövs för att hindra den ökade metallutlakning och försurning som kan uppstå till följd av regleringsmagasinet. Beslutet får därför inte negativa följder för kampen mot försurningen. Regeringen har också bestämt att minimitappningen sommartid skall vara mer än tre gånger så stor som vattendomstolen föreslagit. Dessa åtgärder innebär att bl.a. fiskeförhållandena blir i stort sett oförändrade efter en utbyggnad. Eftersom det är utterns möjligheter att fånga tillräckligt med fisk som var hotade vid en utbyggnad, utgör beslutet inget hot mot utterstammen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Frågan ställdes därför att jag befarade att regeringen skulle fatta beslut om utbyggnad av Gide älv utan att invänta riksdagens behandling av motionskrav från bl.a. folkpartiet om skydd av älven ovan Björnafallet. Farhågorna har besannats. Hur kan statsrådet försvara att man genom sitt handlande föregriper den behandling av motionerna som nu sker i bostadsutskottet och som senare skall ske här i kammaren? Försurningseffekten på vattnet vid en överdämning avser statsrådet att lösa med kalkning. Finns det ingen i miljöministerns kansli som kan tala om att man inte kan klara av att påverka försurningen i ett vattenmagasin med den genomströmning som Skinnmuddselet har med kalkning? Det gäller också vår utrotningshotade djurart uttern. Ni tror att ni kan klara utterstammen, och ni kommer att följa saken med ett kontrollprogram. Har ni kontaktat experter? Vad avser statsrådet att göra om kontrollprogrammet visar att uttern är borta? " Samernas protester kan inte vara okända i kanslihuset, trots att Ingvar Carlsson tackat nej till att besöka Gide älv. Hur kan man rättfärdiga att man för alltid rycker undan möjligheterna för samerna att driva sin näring? Gång på gång har statsrådet Ingvar Carlsson sagt att man måste säga ja för att nå upp till 2,5 TWh. Det är en felaktig användning av vattenlagen, statsrådet. Det strider mot beslut i Sveriges riksdag. En siffra i energibalansen får inte påverka tillämpningen av vattenlagen. 2,5 TWh är endast en prognos för vad man tror kan bli tillåtet vid normal prövning. Siffran 2,5 TWh får inte användas för att styra tillämpningen av vattenlagen och motivera vissa utbyggnader.

Herr talman! Uttern har sitt huvudsakliga tillhåll i Hemlingsån, som rinner ut i Gideälven 4 mil nedströms regleringsmagasinet. Delar av området vid Hemlingsån är avsatta som naturreservat, bl.a. på grund av utterbeståndet. Skinnmuddselets regleringsmagasin medför ingen som helst påverkan på området vid Hemlingsån eller på åns pH-värde eller fiskbestånd. Genom de hårda villkor för ökad vattenströmning som regeringen beslutat om minskar dessutom ytterligare riskerna, genom att vattenståndet blir högre och därmed fiskbeståndet större. Sedan vill jag bara, herr talman, konstatera att riksdagen har beslutat att fastställa målet 66 TWh. Det är enligt detta beslut som regeringen nu har att handlägga energioch miljöpolitiken. Jag bara konstaterar att om man inte säger ja till detta projekt, då kommer man inte att kunna uppfylla den målsättning som riksdagen själv har lagt fast.
Herr talman! De som förstår detta med fisk och utter säger att man inte kommer att klara fiskbeståndet vid en reglering. När det gäller dessa 66 TWh har man bestämt att för att nå dit skall man pröva ett tillskott på 2,5 TWh. Från vår sida har vi sagt att man därför skall ha en plan på 3,0 TWh. Moderater och socialdemokrater i denna kammare har sedan höjt nivån till 3,8 TWh för att få en ytterligare marginal. Det innebar att man tog med en del kontroversiella projekt, men detta betyder inte att man skall förbigå behandlingen i detta hus när det finns motionskrav om att undanta Gide älv som var med i planen från början. Denna motion skulle ha undergått normal prövning i och med att man antagit beslutet om lag om naturresurser.
Herr talman! Planen omfattar 3,8 TWh för att 2,5 TWh skall utbyggas. Jag har sagt tidigare i debatten i dag att om folkpartiet gör andra prioriteringar skulle jag hälsa med största tillfredsställelse om man överlämnade en lista över dessa till mig. Säger man nämligen nej till utbyggnaden av Gideälven, måste man säga ja till någonting annat. Jag skall med stort intresse ta del av listan. Jag har en bestämd känsla, herr talman, av att vad folkpartiet gör är att driva en typisk opportunistisk politik, där man först säger att energin skall byggas ut i viss omfattning och sedan säger nej till varje enskilt projekt som skulle göra att man kunde nå det mål riksdagen satt upp. Menar Kerstin Ekman verkligen att jag inte skulle ta riksdagens målsättning på allvar, att det bara är fråga om en siffra utkastad i största allmänhet? Så lätt tar jag inte på riksdagens beslut.
Herr talman! Det står att man skall pröva nivån 2,5 TWh, och detta skall ske under en tioårsperiod. Men det är målet 66 TWh som är det väsentliga, inte 2,5. Vi vet inte om vi verkligen behöver 2,5 TWh. Moderaterna och socialdemokraterna har alltså sagt att man skall höja nivån på det som skall prövas till 3,8 TWh. Vi har i detalj redovisat, i och med att vattenberedningen har lagt fram ett förslag som godtagits av riksdagen, vad som skall byggas ut. Det är den förteckning som gäller med undantag för det som vi i fp-motioner och reservationer har sagt inte skall prövas för utbyggnad. Det är inte tal om att föra något slags överbudspolitik när det gäller att undanta vissa saker. Man måste när det gäller oersättliga värden avvakta, så att man inte fattar beslut som innebär att man förstör sådant som det inte går att rätta till. Det är detta ni håller på att göra inom den socialdemokratiska regeringen.

Herr talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att skogslänen skall få del av den expansion som förväntas inom Fermentakoncernen och läkemedelsoch bioteknikindustrin. Regeringen har fortlöpande, bl.a. inom ramen för lokaliseringssamrådet, överläggningar med de större industrikoncernernas företagsledningar. En av huvudfrågorna vid dessa överläggningar avser just möjligheterna att etablera eller utvidga verksamhet inom de regionalpolitiskt prioriterade områdena. Överläggningar i etableringsfrågor har sedan en tid tillbaka ägt rum med ett par av läkemedelsindustriföretagen. Avsikten är att sådana överläggningar efter hand skall tas upp med olika företag inom läkemedelsindustribranschen. När det gäller just bioteknisk industri är förutsättningarna för en gynnsam utveckling goda också inom skogslänen. I Umeå finns för närvarande en betydande kompetens inom det biotekniska området såväl inom universitet som inom en rad andra forskningsoch utvecklingsorgan. En rad samverkansprojekt med näringslivet pågår också. För att underlätta och påskynda den utveckling som redan är i gång har Umeå universitet tillförts 20 milj.kr. av regionalpolitiska medel. Medlen skall användas för att förstärka utbildningsoch forskningsinsatserna inom det biotekniska området. Dessa insatser kommer på sikt även andra delar av skogslänen till del, genom att tillgången till kvalificerad arbetskraft förbättras. Ökade möjligheter att decentralisera bioteknikindustrin kommer därmed att finnas.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Jag kan konstatera att svaret går i positiv riktning, även om industriministern inte i detalj redovisar vilka företag som avses i samband med dessa överläggningar, om det är företag som tillhör den koncern som jag har tagit upp i min fråga. Det är utan tvivel så att den tekniska utvecklingen och den nya tekniken inom dataelektronik, kemisk-tekniska områden och bioteknikområden rymmer i sig mycket stora förutsättningar för decentralisering och omlokalisering till skogslän. Den hittillsvarande utvecklingen har tyvärr inneburit att det blivit en koncentration av den nya tekniken i första hand till storstadsregionerna Helsingfors, Uppsala, Göteborg och Malmö-Lund. Denna koncentration anser jag är olycklig. I kommentarerna kring den s.k. Fermentaaffären har företagsledningarna konstaterat att det inom denna sektor finns en tillväxt som man bedömer årligen kan uppgå till 25 90. Såvitt jag känner till bedöms ingen annan industrisektor ha en så fantastiskt fin framtida utveckling. Därför måste man ställa sig frågan: På vilket sätt kan denna tillväxt utnyttjas? Nu antyder industriministern att överläggningar pågår med ett antal företag. Det är ju bra. Jag skulle dock vilja ställa en kompletterande fråga till industriministern: Bedömer industriministern att de här överläggningarna kommer att leda fram till konkreta industrilokaliseringsprojekt? Överläggningar är en sak, men bedömer industriministern situationen sådan att det också från näringslivets sida finns en positiv inställning till att lokalisera verksamhet till skogslänen i det här fallet?
Herr talman! Per-Ola Eriksson och jag är överens om lägesbeskrivningen och om att den koncentration som i dag finns inom denna industrisektor till huvudstadsoch storstadsregionerna och ett antal andra orter på lång sikt måste brytas. För att förbättra förutsättningarna för skogslänen att få del av den utveckling som sker inom t.ex. bioteknik krävs i första hand insatser för FOU och utbildning, och sådana insatser måste av förklarliga skäl göras på universitetsoch högskoleorterna. Mot den bakgrunden beviljade regeringen 8 milj.kr. till UMINOVA i Umeå för teknikspridning och företagsutveckling. I Innovationernas hus kommer företag och organisationer från främst norra Sverige att kunna få hjälp med att etablera samarbete med universitet, institutioner och enskilda forskare. Jag ser det så, att Innovationernas hus skall kunna fungera som en kuvös för att en del av de s.k. avknoppningsföretagen sedan skall kunna etableras ute i skogslänen.
Herr talman! Den kompletteringen framgår också av industriministerns svar. Industriministern har ju också tidigare i den här kammaren redogjort för satsningen på UMINOVA som ett exempel. Industriministern glömde dock att svara på min kompletterande fråga, hur han bedömer möjligheterna att göra konkreta industrilokaliseringar. Överläggningar inom ramen för lokaliseringssamrådet är en sak, konkreta beslut en annan — och det är ju faktiskt de som räknas. Jag vill därför upprepa min fråga: Bedömer industriministern att det från läkemedelsindustrins sida finns ett intresse att gå regeringen till mötes i de här överläggningarna?
Herr talman! Med två företag i läkemedelsindustrin och industridepartementet sker konkreta överläggningar. Dessa överläggningar tar sikte på konkreta företagsetableringar in i skogslänen. Det är alltså två företag det gäller. Jag har litet svårt att i dag bedöma utfallet av dessa överläggningar, men de sker för närvarande utanför själva lokaliseringssamrådet. Jag skall gärna erkänna att jag under senare tid från det privata näringslivet har mött en minskad förståelse för att etablera verksamhet i stödområdet, t.ex. i Bergslagen. Det tycker jag är någonting allvarligt, som vi säkerligen kan diskutera vid ett senare tillfälle. Mitt svar på Per-Ola Erikssons följdfråga är att dessa överläggningar just tar sikte på företagsetableringar.
Herr talman! Det är kanske inte bara det privata näringslivet som har visat dålig förståelse för lokaliseringar inom de regionalpolitiskt prioriterade områdena. Man kan ju inte påstå att regeringen heller under den senaste tiden har visat särskilt stort intresse. Men jag skall i dag nöja mig med det svar industriministern har gett. Det är i alla fall positivt, och jag kommer att med stor spänning och stort intresse se framtiden an. Jag tror det är viktigt för att få en breddning och differentiering av näringslivet att skogslänen, Bergslagen och även sydöstra Sverige, som har avfolkats de senaste åren, får del av denna nya teknik, så att den inte enbart hamnar i storstadsregionerna.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vad regeringen kommer att göra för att trygga och utveckla driften vid SSAB:s valsverk i Luleå. Frågor om produktion, investeringar och annan löpande verksamhet inom olika avdelningar eller avsnitt av statligt ägda bolag faller inom styrelsernas och verkställande ledningarnas ansvarsområde. Denna princip har lagts fast av regering och riksdag. Det har också fastlagts att det behövs en rågång mellan strategiska ägarfrågor och styrelsefrågor. Detta gäller även SSAB. Jag är därför inte beredd att diskutera enskilda resultatenheter inom SSAB.

Herr talman! Jag får först tacka industriministern för svaret. Industriministern vill inte diskutera strategiska ägarfrågor och vill inte heller diskutera enskilda resultatenheter inom SSAB. SSAB har mycket stor betydelse för Norrbotten, och valsverket har mycket stor betydelse för SSAB. Om man inte har någon utmejslad strategi, vore det bra att få det beskedet, och om man till äventyrs har en sådan strategi vore det värdefullt att få besked om vari den består. Valsverket hanterar sannolikt uppemot en tredjedel av metallurgins produkter vid SSAB i Luleå. Om valsverket skulle falla, är det svårt att se hur man skulle kunna bygga upp en strategi för ett oförändrat metallurgiskt innehåll i SSAB. Detta är en stor och viktig fråga för Norrbotten, och jag hoppas att industriministern går upp och gör en deklaration om hur regeringen ser på framtiden i den här frågan.
Herr talman! Jag har inget emot att vid ett senare tillfälle diskutera ägarfrågorna med Paul Lestander. Riksdagen kommer så småningom att få ett förslag om vad regeringen anser i sådana frågor beträffande de statliga företagen. Det förslaget kommer att läggas i nästa års industripolitiska proposition. Men vad jag sade var att det måste finnas en rågång mellan strategiska ägarfrågor och styrelsefrågor och att jag inte är beredd att diskutera enskilda resultatenheter inom SSAB. Enligt vad jag inhämtat kommer styrelsen för SSAB att vid sitt nästa möte i mars ta upp och behandla frågan om verksamheten vid valsverket i Luleå. Jag vill upprepa att det är viktigt att vi här i riksdagen har en skiljelinje mellan ägarfrågor och styrelsefrågor. Sådana här frågor har blivit något av en följetong mellan mig och Paul Lestander, och vid sådana tidigare tillfällen har jag sagt att jag för övrigt tycker att Paul Lestander är en mycket klok och kunnig person som helt säkert innerst inne inser att det behövs en rågång i dessa frågor.
Herr talman! Jag kan returnera artigheten till industriministern. Vi har ungefär likartad bedömning beträffande förnuft, intelligens och omdöme. Men om industriministern nu har så gott omdöme, varför vill han då inte förmedla saklig information till folkvalda ombud när frågor ställs om viktiga näringsfrågor som berör en hel bygds liv? Jag tror inte att det finns några formella skäl för Thage G. Peterson mot att meddela om man har någon framförhållning liksom om man har planer och avsikter i detta sammanhang. Naturligtvis innebär det inte något ministerstyre.
Herr talman! Jag är beredd att diskutera regionala industripolitiska frågor om Norrbotten i stort, självfallet också SSAB, och jag har ingenting emot sådana debatter med just Paul Lestander. Men jag vill säga att det är styrelsen för de statliga företagen som har ett ansvar inför ägaren att bolagen sköts på ett ansvarsfullt sätt. Under sådana förhållanden bör ägaren inte ge anvisningar eller direktiv i enskilda affärsangelägenheter. Då skulle ansvarsgränserna suddas ut och oklarhet råda om styrelsens strikta ansvar. Det är en viktig principiell fråga, som jag skall fortsätta att hävda i mina debatter här i riksdagen med Paul Lestander.
Herr talman! Jag är medveten om den strikta ansvarsuppdelningen mellan ägaren och styrelsen, men jag förstår också att ägaren har ett oerhört stort och avgörande inflytande över det faktiska handlingsmönstret.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. När nu bollen just i dag, lagom till dess att vi skulle ha den här debatten, tycks ha kastats över till utrikesdepartementet förklarar utrikesministern mycket positivt att han är beredd att göra någonting. Men göra vad? — Och man frestas nästan säga: Tjänar det någonting till? Om statsministern när han kommer till Moskva utöver sina globala ambitioner också skall hinna ta upp några bilaterala frågor, har jag en känsla av att han kommer att få stanna där ganska länge. Jag tänker exempelvis på vad som händer svenska fiskare, senast manifesterat genom nonchalans när det gäller deras förlorade redskap. Vad gäller ryssarnas sändande på svenska frekvenser i etern säger ryktet att Radio Moskva delvis sänder program på svenska. Ryssarna kan alltså inte vara omedvetna om karaktären av den frekvens som man sänder på. Det pågår också ständigt ännu allvarligare ting kring våra kuster. Man får med tanke på allt detta en känsla av att de ansträngningar som pågår för att normalisera förbindelserna mellan Sverige och Sovjetunionen är påfallande ensidiga. Är det så här i världen att ett stort land kan nonchalera ett litet land? Känner utrikesministern till exempel på motsvarande övergrepp i etern, i luften, på eller under havsytan mot större och mäktigare länder än mot Sverige från Sovjetunionens sida? Jag förstår att utrikesministern inte här i dag i detalj kan redovisa vad man tänker göra i den här frågan, men någon liten vink om på vilken nivå man tänker ta upp frågan för att förhoppningsvis nå något resultat skulle jag vara tacksam för.

Herr talman! Bo Finnkvist har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att försäkringsskyddet för inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut utvidgas så att det motsvarar skyddet som ges genom trygghetsförsäkringar vid arbetsskada . Trygghetsförsäkringar vid arbetsskada är en del av det trygghetssystem som skapats genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Arbetslösa inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut som prövar ett arbete på öppna marknaden är inte anställda och omfattas således inte av avtalsförsäkringarna. Däremot omfattas de av lagen om arbetsskadeförsäkring. De kan dessutom — liksom elever i arbetsmarknadsutbildning — få ersättning i samband med personskada som de ådragit sig främst vid olycksfall. Härutöver har alltid den som skadas på en arbetsplats möjlighet att kräva skadestånd av den som kan anses vållande till skadan enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer. Det finns alltså ett inte oväsentligt skydd för de grupper som Bo Finnkvists fråga gäller. Trots detta kan skillnaderna i skydd jämfört med anställda med kollektivavtal innebära att vissa jobb inte erbjuds AMI och AMU-elever. En utvidgning av detta skydd har inte utretts eller diskuterats närmare.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag kom i kontakt med det här problemet då en medlem i den fackförening som jag tillhör råkade ut för en skada i samband med sin utbildning vid arbetsmarknadsinstitutet. Det visade sig då att ersättning för extra utgifter, sveda och värk och eventuella men i dag inte betalas via de försäkringar som finns för dem som är föremål för utbildning på AMI. Den person det gäller arbetade vid det här tillfället, då han klämde den ena handen, i ett lag tillsammans med ett antal andra personer, som hade normal anställning på sin arbetsplats. Hade också han varit anställd på arbetsplatsen skulle allt ha löpt som vanligt, men nu fick han uppleva att han fick sämre ersättning än någon av de andra skulle ha fått. Jag tycker mot den bakgrunden att de här bestämmelserna borde ses över. Det kan inte vara fråga om särskilt mycket pengar, men det är mycket besvärligt när ett sådant här problem uppstår. Den händelse jag åberopat ägde rum för snart ett och ett halvt år sedan, och vi har ännu inte lyckats lösa ersättningsfrågan. Är arbetsmarknadsministern beredd att överväga en översyn av bestämmelserna?
Herr talman! Det är riktigt att det är skillnad i möjligheterna att få ersättning för bl.a. sveda och värk. Den svenska fackföreningsrörelsen har genom sin styrka lyckats förhandla fram avtalsförsäkringar som är bättre än dem som samhället ger som ett grundskydd. Jag inser att detta kan vara ett problem för enskilda människor. Det är, som jag antydde i frågesvaret, också problem från vissa andra synpunkter. I en del av arbetsmarknaden kan man nämligen vara tvungen att göra den bedömningen att en AMI-elev inte kan sättas på ett arbete, därför att det kan finnas risker av det här slaget. På den korta tid som gått sedan frågan ställdes har jag inte haft möjlighet att göra en bedömning av om det är lämpligt och möjligt att göra en sådan översyn som Bo Finnkvist begär. Jag kan därför inte svara ja på den fråga han ställde. Å andra sidan vill jag inte heller för all framtid utesluta att en sådan översyn kan göras.
Herr talman! I detta fall har det visat sig att elever — om man får kalla dem så, detta är föremål för utredning — sätts på den typen av jobb att de kan råka ut för skada. Jag nöjer mig med det svar som arbetsmarknadsministern har gett i dag, men jag hoppas att man, när man fått litet mer tid på sig, fattar det beslutet i departementet att man ser över dessa bestämmelser.